Herr talman! Statsrådet Lindqvist fortsätter att hävda att det egentligen inte finns några problem med de svårt rörelsehindrade ungdomarnas skolgång, att omfördelningarna av kostnadsansvaret vid Skärholmens gymnasium inte har haft någon betydelse. Här hänvisar Bengt Lindqvist till intagningarna vid Skärholmen. Tidigare, när staten hade kostnadsansvaret, fanns det 13 stycken externt boende elever, dvs. elever hemmahörande i Stockholmsområdet. I dag är antalet 26 elever hemmahörande i Stockholmsområdet, dvs. den siffran har fördubblats, medan boendesiffran har halverats. Man kan alltid diskutera vad det beror på. Men om Bengt Lindqvist inte tror på oss när vi säger att den här kostnadsfördelningen har förorsakat ungdomarna svåra problem, kan väl Bengt Lindqvist tro på vad RBU säger och vad socialstyrelsen säger. De har samma uppfattning, nämligen att kostnadsfördelningen har förorsakat problem.

Vi har inte i någon av statsrådets repliker fått veta den egentliga anledningen till att det aldrig har slutits ett avtal om kostnadsfördelningen mellan staten och kommunförbunden. Vad är den verkliga anledningen till att utbildningen bedrivs i ett avtalslöst tillstånd?
Herr talman! Bengt Lindqvist säger att frågan måste få en skyndsam lösning. Det kan jag hålla med om. Men om frågan skall utredas, kommer fortfarande de ungdomar som behöver denna utbildning nu i kläm. Jag tycker att det är beklämmande att det skall behöva visas att ett stort antal ungdomar inte får den här utbildningen. Vet man som handikappad om att man troligen kommer att få beskedet från sin hemkommun att den är en liten och fattig kommun och inte har råd att skicka en till en annan kommun för utbildning, då söker man inte. Att begära att människor som redan har det jobbigt i sitt dagliga liv dessutom skall orka bråka med myndigheter tycker jag faktiskt är orimligt. Bengt Lindqvist hänvisade till att det var en borgerlig regering som tillsatte statens förhandlingsnämnd och påbörjade diskussionerna med kommunerna om en lösning av detta problem. Det tycker jag faktiskt inte är någon ursäkt för att det drar ut på tiden. Att man inte har kunnat nå något resultat i förhandlingarna om hur fördelningen skulle göras är heller ingen ursäkt för att inte dra in utredningen. Bengt Lindqvist säger också att det inte finns tillräckligt många platser eller tillräckligt många orter. Det kan vara en bra anledning för en undersökning. Det kan vara jobbigt för en handikappad att åka långa sträckor. Det behövs säkert fler sådana här utbildningsplatser. Det är heller inget skäl till att dra in de platser som redan finns.

Herr talman! Jag vill avslutningsvis konstatera några saker som vi uppenbarligen ändå är överens om. En sak är att det nuvarande systemet inte är bra. Det är skälet till att handikapputredningen fått tilläggsdirektiv. Vi söker en ordning som kan garantera fler rörelsehindrade elever gymnasieutbildning. Vi vill ha ett system som inte innebär mer omfattande prövning av rätten till gymnasiestudier för den här gruppen elever än för andra. Vilket system vi skall ha, vem som skall ta ansvaret och hur det skall ske menar jag att det blir handikapputredningens uppgift att komma fram till. Jag är övertygad om att ett system som försöker väga samman det naturliga ansvar som följer av den generella lagstiftningen och den här gruppens speciellt utsatta situation, är det system som kommer att ha en chans att uppfylla de mål vi har. Ett problem som vi inte har berört, men som jag ändå betraktar som ganska allvarligt i sammanhanget, är att vi också måste ha ett system som gör det möjligt för oss att konstatera att kommunerna, som har ansvaret för alla andra rörelsehindrade elevers gymnasiegång, inte tenderar att skjuta ifrån sig ansvaret för fler elever än de som verkligen behöver en anpassad utbildning. Vi är naturligtvis också överens om att det för det stora flertalet rörelsehindrade elever är gymnasieutbildning på hemorten som gäller. Jag är litet osäker om huruvida det verkligen kan vara på det sätt som dock alla säger mig att det är, nämligen att det finns en klart avgränsad grupp på 50-70 ungdomar i dessa årskullar som behöver detta system. All min erfarenhet hittills av handikapproblematik säger mig att det också finns en gråzon, en grupp människor som inte har tillräckligt omfattande funktionshinder för att uppenbart ingå i den här gruppen, men som också, kanske just för att de har så omfattande hinder, är svåra att behandla på det andra sättet. Vi måste också tänka på den marginalgruppen, som jag menar måste finnas, men som vi hittills har talat mycket litet om. Ambitionen är, när nu handikapputredningen tar itu med frågan med förtur, att vi skall få fram ett förslag som ger ökade möjligheter för denna grupp ungdomar att få gymnasieutbildning i lika stor utsträckning som gäller för alla andra ungdomar.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat mig dels hur skillnaden på 120 milj.kr. mellan riksdagens beslut om investeringar i länstrafikanlägg ningar år 1989 och vägverkets utskickade medelsramar kan förklaras, dels om jag avser att vidta någon åtgärd för att få investeringsplaner som bättre svarar mot regionalpolitiska målsättningar. Som Anna Wohlin-Andersson känner till byggs statliga vägar enligt fastställda tioårsplaner som revideras vart tredje år. Vid årsskiftet 1987-1988 fastställde länsstyrelserna sina flerårsplaner för byggande av länsvägar under perioden 1988-1997. Dessa planer skall som ett resultat av riksdagens beslut om den trafikpolitiska propositionen nu kompletteras med investeringar i länsjärnvägar och kollektivtrafikanläggningar. För åren 1989-1997 skall s.k. förenklade länstrafikanläggningsplaner upprättas länsvis. Nya planer för länstrafikanläggningar kommer därefter att upprättas för åren 1991-2000. De förenklade länstrafikanläggningsplaner som nu upprättas innebär därför i huvudsak att byggnadsobjekt i gällande planer flyttas till de nya planerna. För att underlätta detta arbete har regeringen beslutat att de nya planerna skall upprättas i samma prisnivå som använts i de gällande planerna, dvs. i 1987 års pris. Anslaget till investeringar i länstrafikanläggningar, som är på 545 milj.kr., har därför räknats om till 1987 års kostnadsnivå och blir då 480 milj.kr. Från beloppet 480 milj.kr. har avräknats det belopp som regeringen avsatt till smärre förbättringsåtgärder på länsjärnvägarna, 18 milj.kr. i 1987 års prisnivå. Vidare har moms och projekteringskostnader för statliga vägar avräknats centralt. Kostnaden för detta uppgår till 38 milj.kr. Därefter återstår 424 milj.kr., vilket är det belopp som har fördelats till byggande av länstrafikanläggningar. Skillnaden mellan beloppet 545 milj.kr. och 424 milj.kr. är således dels en bokföringsfråga, dels ett resultat av att planerna av praktiska skäl redovisas i en fast prisnivå. När det gäller den regionalpolitiska aspekten på fördelningen av planeringsramar till länen vill jag hänvisa till den trafikpolitiska propositionen. Där anges bl.a. att det finns andra mål — utöver de regionalpolitiska — som skall tillgodoses i vägplaneringen, t.ex. att säkra vägkapitalet, åstadkomma en god miljö och förbättra trafiksäkerheten. Planeringen för att uppnå målen för trafikpolitiken kan därför inte ensidigt ske med hänsynstagande till ett visst vägnät eller till vissa delar av landet. Även storstadsområdenas trafiksituation har brister som behöver åtgärdas. Beslut om investeringar i länstrafikanläggningar tas på regional nivå. Det är bara om vägverket och länsstyrelsen är oeniga om innehållet i en plan som frågan överlämnas till regeringens prövning. Arbetet med de nya planerna pågår för närvarande, och dessa skall beslutas före årsskiftet. Jag har inte för avsikt att ingripa i detta arbete.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Först några kommentarer kring svaret på frågan om skillnaden mellan beslutat och utgivet anslag. Jag accepterar svaret. Jag kan inte avgöra om 38 milj.kr. till bl.a. projekteringskostnader är rimligt eller inte. Vad jag däremot hört utifrån fältet är att det bästa sättet att bygga länsvägar är att lägga ut arbetet på entreprenad efter att ha tagit in offerter. I entreprenaden ingår då också projekteringskostnaden. Så över till fördelningen av pengarna till länsvägar. Jag frågade om statsrådet ämnade vidta någon åtgärd för att få till stånd fördelningsplaner som bättre svarar mot den uttalade regionalpolitiska målsättningen. Sven Hulterström svarar med att hänvisa till tre andra målsättningar, nämligen att säkra vägkapitalet, att åstadkomma en god miljö och att förbättra trafiksäkerheten. Jag tycker att detta svar är i högsta grad halvdant och otillfredsställande och att det tyder på dåligt samvete. Även på vägarna utanför storstadsområdena måste man säkra vägkapitalet, förbättra miljön och öka trafiksäkerheten. Detta är ju en målsättning som skall gälla alla vägar, och det står också som första mål i regeringens trafikpolitiska proposition från i våras att ”medborgarna och näringslivet i landets olika delar skall erbjudas en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad”. Det finns två målsättningar för vägpolitiken som statsrådet inte nämnde i sitt svar. Den första är att ”vägnätet skall bidra till ett effektivt resursutnyttjande”, och den andra är — och den målsättningen vill jag stryka under — att ”ett grundläggande delmål i vägpolitiken är att säkerställa en tillfredsställande standard även på det lågtrafikerade vägnätet”. Det länder Sven Hulterström till heder att han inte gör några försök att påstå att den föreslagna fördelningen av vägmedlen är regionalpolitiskt riktig. Regeringen med industriministern i spetsen har rest land och rike runt och talat om vikten av att hela landet skall leva. Regeringen hävdar i debatter att man vill och skall föra en aktiv regionalpolitik. Samtidigt blir framtidsforskare och samhällsforskare alltmer ense om att det är utformningen av infrastrukturen som är avgörande för om bygder skall leva eller inte. De är också ense om att vägarna är en av de viktigaste delarna av infrastrukturen. TCO har gjort en undersökning om de viktigaste krav som deras 24 distrikt ställer på Sverige i framtiden. 13 av 24 län har upprustning av vägar, en eller flera, som första punkt.

Jo, till att storstadslänen år 1990 får 35 20 av vägmedlen. Samma år får tre fjärdedelar av Sverige, dvs. de sex Norrlandslänen räknat från Dalarna och norrut, 19 90 av de samlade vägpengarna. De tre Smålandslänen, som står för en stor del av skogsproduktionen i södra Sverige, får 8,5 96 tillsammans. Östergötland, som har det näst högsta antalet grusvägmil i landet, får 7 20. Men det är väl inte meningen att vi skall komma i åtnjutande av storstadsalternativet Linköping-Norrköpings kunskaper och kreativitet. Och den här utvecklingen fortsätter. År 1991 får de tre storstadslänen över 40 90 av de samlade medlen till länstrafikanläggningar, medan sex län får minskade anslag trots inflationen och trots att pengarna då också skall räcka till länsjärnvägar och kollektivtrafikanläggningar. Östergötland får sitt anslag sänkt från 48,7 milj.kr. till 9,7 milj.kr., dvs. med 39 milj.kr. Tror inte kommunikationsministern att vi har några fler vägar än E 4? Eller skall vi inte ha några flera? Med anledning av vad jag sagt — och det är faktiskt bara en bråkdel av vad jag skulle vilja säga — vill jag fråga landets kommunikationsminister: Anser statsrådet att den fördelningsplan som vägverket och regeringen nu arbetar efter leder till målet ”en tillfredsställande standard även på det lågtrafikerade vägnätet”?

Herr talman! Vägverket, vars fördelningsmodell Anna Wohlin-Andersson ifrågasätter, har en styrelse, och jag sitter i den styrelsen. Jag skulle därför gärna vilja redovisa litet hur vi har resonerat när vi visserligen inte har beslutat — eftersom vi bara råder generaldirektören, som sedan beslutar — men enhälligt från olika partier har ställt oss bakom de principer som Anna Wohlin-Andersson nu kritiserar. Vi har lagt mycket stor vikt vid den ökade insikten om trafikens konsekvenser för miljön. Som vi alla vet har vi litet var underskattat de problem som vägtrafiken medför. Det är inte obekant att trafiken bl.a. svarar för två tredjedelar av kväveutsläppen. Vi har i våras i riksdagen med anledning av den trafikpolitiska propositionen och den miljöpolitiska propositionen diskuterat hur man skall komma till rätta med dessa utsläpp. Vi sade då att man måste gå fram på två vägar: man måste dels rena fordonsutsläppen vid källan — det betyder katalysatorer, inte bara på personbilar utan också på bussar och lastbilar —, dels förbättra kollektivtrafiken, och då titta särskilt på storstädernas problem. Det var här i kammaren en mycket kraftig majoritet för den bedömningen — jag undrar om vi inte var eniga om att det här var viktiga åtgärder för att minska vägtrafikens bidrag till miljöförstöringen. I vägverkets styrelse har vi resonerat på ungefär samma sätt som man här i riksdagen gjorde i de olika utskotten och i kammaren. Jag vill inom parentes säga att jag tycker att det är glädjande att se med vilken entusiasm och energi man på vägverket i Borlänge tar sig an den här frågan. Styrelsen har alltså uppfattat de här tydliga signalerna och diskuterat dem. Vi har då konstaterat att det finns en konflikt mellan miljömålet och det regionalpolitiska målet, och det inser var och en som sätter sig in i och funderar över den här problematiken. De åtgärder som måste vidtas för att främja miljöintressena måste nämligen vidtas i de södra delarna av landet, i storstäderna. Och de områdena är inte föremål för regionalpolitiska insatser. Trots att jag kommer från ett län som är i stort behov av regionalpolitiska insatser, inte minst när det gäller våra vägar, var jag för min del överens med de övriga i styrelsen om att göra satsningen på det här viset — detta inte minst med tanke på den valrörelse som vi hade bakom oss, där olika partier hade gått ut med löften om att förbättra miljön. Detta betyder satsningar på tre olika områden när det gäller länsinvesteringar: för det första på länsjärnvägar, för det andra på kollektivtrafik och för det tredje på kringfartsleder. Tyvärr, Anna Wohlin-Andersson, är de investeringarna lokaliserade i huvudsak till södra Sverige och storstäderna, men där är miljöproblemen också allra störst. Att det sker regionalpolitiska satsningar finns det anledning att bevaka vid den fördelning av anslag till drift och underhåll som strax skall göras. På den punkten anvisar riksdagen pengar med särskilt tydlig regionalpolitisk adress, dvs. en stor del av det anslaget skall gå till skogslänen.

Herr talman! Jag tycker att det var en mycket värdefull komplettering som Margareta Winberg gjorde när hon redovisade hur man inom vägverkets styrelse har diskuterat när man kommit fram till besluten om fördelningen över landet av de anslagsmedel som står till förfogande för vägar.

Det var det jag menade när jag i mitt svar sade att man inte kan ta hänsyn till bara en, i och för sig viktig, aspekt som regionalpolitiken utan att man måste göra en sammanvägning av de grundläggande målsättningar som vi vill arbeta för när det gäller trafikpolitiken över huvud taget och när det gäller vägpolitiken i synnerhet. Det är avsikten med den nya uppläggningen av vägplaneringen. Det har också legat bakom den förändring som kommit till stånd i riktning mot en decentralisering av besluten i och med att vi infört begreppet länstrafikanläggningar. Anna Wohlin-Andersson talade om infrastrukturen och relaterade att man bl.a. inom TCO hade understrukit att det var viktigt att det byggdes upp en infrastruktur även på regional nivå. Jag har ingen annan mening än de citerade, som Anna Wohlin-Andersson tydligen också sympatiserade med. En av poängerna med länstrafikanslaget är att man på länsnivå på ett annat sätt än hittills skall kunna göra en avvägning mellan olika investeringar i infrastrukturen. Vi har förtroende för att man på länsnivå kan göra avvägningar mellan hur mycket man skall lägga på järnvägsinvesteringar och hur mycket man skall lägga på väginvesteringar i länet. Samtidigt med att vi införde den förändringen genomfördes också en kraftig höjning av anslagen till de sammanlagda investeringarna i vägar och länsjärnvägar. Därför, Anna Wohlin-Andersson, har jag inte alls något dåligt samvete för den planering som är uttryck för detta. Det är tvärtom med mycket stort intresse jag ser fram emot att få ta del av vilka prioriteringar man kommer att göra i olika län. Eftersom Anna Wohlin-Andersson åberopade storstadslänen vill jag nämna att ca 50 96 av projekten i den länstrafikanläggningsplan som nu är under utarbetande för Stockholms län utgör från miljösynpunkt angelägna investeringar i länsjärnvägar, i tunnelbanor och andra kollektivtrafikanläggningar. Det är beslut som fattats och planering som gjorts i Stockholms län, och jag tycker att resultatet ligger helt i linje med vad vi syftade till med den nya uppläggningen när det gäller behandlingen av de här frågorna. Jag är helt på det klara med att Anna Wohlin-Andersson tycker att man inte fått tillräckligt med pengar i Östergötlands län, på samma sätt som man i vissa andra län gör anspråk på en större medelstilldelning. Men när Anna Wohlin-Andersson nu frågar om jag tror att E 4 är det enda som är av intresse i Östergötlands län måste jag konstatera att det inte är länge sedan man där hade en omfattande kampanj just om att man ville ha ökade resurser till den fortsatta utbyggnaden av E 4. I varje fall inom länet har man tydligen gjort prioriteringen att detta projekt är av mycket hög angelägenhetsgrad. Till sist skall jag svara på frågan om vi har en tillfredsställande standard på vägnätet över hela landet. Nej, det anser jag inte. Men jag är samtidigt medveten om att det finns en begränsning av hur mycket resurser vi från år till år kan få fram för att förbättra den i och för sig diskutabla standarden på en del ställen. Men det är alltså en resursfråga. Så långt resurserna medger anser jag att vi har gjort de riktiga avvägningarna.

Herr talman! Tack för att statsrådet gick upp i replik! Låt oss först göra klart för oss att länen av vägverket och regeringen blir tilldelade de ramar inom vilka de har att fatta beslut. Att det är på det viset har också Margareta Winberg bekräftat. Det är inom dessa ramar man sedan fördelar pengarna. Om jag gillar den fördelningen är sedan en helt annan sak. Men jag tycker att det är rätt av stockholmarna att satsa på kollektivtrafiken. Nej, Margareta Winberg, vi var inte eniga på det sätt som jag tror att Margareta Winberg menade. Vi från centern ville dela upp anslaget till länstrafikanläggningar i fem delposter. Då hade länsvägarna fått en särskild post, och den ville vi öka på med 335 miljoner. En bra miljö förutsätter ett decentraliserat samhälle. Det ger aldrig en bra miljö att föra ihop en åttondel av Sveriges befolkning i en kommun! Men trafikmiljön är viktig också för andra delar av landet. Jag vill fråga statsrådet en sak till: Det heter att ett effektivt resursutnyttjande är ett av de mål vi skall ha för vägpolitiken. Om nu skogstransporterna inte kan ta sig fram på grund av tjälskador och djupa hål i vägbanorna eller helt enkelt därför att grusvägarna inte bär — för man då en regionalpolitiskt riktig näringspolitik? För man en regionalpolitiskt riktig näringspolitik om transporterna till och från industrin, som man kanske med stort besvär har utlokaliserat, inte kan komma fram på grund av dåliga vägar — det gäller inte minst Margareta Winbergs eget län, Jämtland? För många delar av vårt land är bil det enda möjliga transportmedlet — det finns inte underlag för eller tillgång till flyg, tåg, buss, tunnelbana eller spårvagn. I dessa regioner får människor och företag finna sig i att bära betydande kostnader i form av biloch vägskatter. Dessutom får de hjälpa till att solidariskt via skatten subventionera kollektivtrafiken i Sverige med 8 miljarder kronor per år. En normalinkomsttagare kan få betala ca 2 000 kr. i skatt per år till en kollektivtrafik som han inte ser röken av. Enligt centerns uppfattning borde dessa människor åtminstone ha tillgång till ett bra vägnät, och därvidlag sammanfaller kommunikationsministerns och mina åsikter. De här människorna har tyvärr inte tillgång till något sådant vägnät.
Prot. 1988/89:39 Herr talman! Jag menade att vad vi var eniga om i denna kammare i våras 6 december 1988 var den kraftiga satsning på alla olika nivåer och sektorer som skulle göras då det gäller miljön. Jag utgår från att centerpartiet i dag inte har någon annan uppfattning än den man hade i våras. medel för investeringar Ibland tvingas man att ta ställning, att prioritera när det gäller i och för sig ilänstrafikanläggangelägna men olika mål. Trovärdigheten kräver att man står upp för givna — "Bar löften och gjorda uttalanden, inte minst sådana som förts fram i en valrörelse. Det är vad jag har gjort och det är vad andra har gjort i vägverkets styrelse. Jag vill återigen säga att vi i styrelsen var fullständigt eniga, inkl. centerns representant. Anna Wohlin-Andersson talar om vägar som är så dåliga att skogsindustrin inte ens kan få ut virket. Detta håller jag helt med om, men då är vi inne i en annan diskussion, och där avslutade jag mitt första inlägg. Vi får anledning att återkomma till den här saken, för det gäller anslaget till drift och underhåll. Jag upprepar att riksdagen har angivit en särskild adress då det gäller hur dessa pengar — jag tror att det var 400 milj.kr. — skall användas. Anslaget möjliggjordes bl.a. genom den bensinskattehöjning som centern inte stödde men som fick majoritet i riksdagen. Adressen innebar att en stor del av ökningen av anslaget skall gå till regionalpolitiska satsningar, och riksdagen angav t.o.m. att det rörde sig om skogslänen. Här har vi stora förväntningar att man skall kunna förbättra bl.a. grusvägarna, av vilka Jämtlands län har de flesta i landet.
Herr talman! Jag skall inte ta upp någon längre debatt med Anna Wohlin-Andersson om finansieringen av de investeringar som vi vill göra i vägnätet. Men låt mig ändå påpeka, när Anna Wohlin-Andersson frågar om det är förenligt med ett effektivt resursutnyttjande att man har så dålig bärighet på vissa delar av det svenska vägnätet, att vi naturligtvis är medvetna om att resursutnyttjandet kommer att kunna förbättras efter hand som vi skjuter till mera investeringsmedel. Men det är ju inte riktigt så som Anna Wohlin-Andersson redovisade, när hon talade om de ordinarie vägplanerna, utan vi skall komma ihåg att för ett par år sedan fattade riksdagen beslut om ett bärighetsprogram som går utöver de ordinarie vägplanerna, med en särskild finansiering. Av anslagen i detta bärighetsprogram, som har speciell inriktning på skogsnäringen och som såvitt jag förstår i hög grad har uppskattats av skogsnäringen, går tre fjärdedelar just till skogslänen. Det är klart att man ännu inte har märkt så mycket av detta ute i landet, eftersom 1988 är det första året i ett tioårigt investeringsprogram för att öka bärigheten på vägar och broar, i första hand i skogslänen. Men efter hand som programmet genomförs måste det märkas tydliga förbättringar. Jag vill tillägga att vi även när det gäller det här programmet har tillämpat en decentraliserad beslutsprocess, så man är ute i länen i högsta grad ansvarig för hur man har valt att sätta in de nya resurserna. Det är väl på den punkten som synsätten skiljer sig. Anna Wohlin-Andersson och centerpartiet har här menat att riksdagen skall ge detaljanvisningar för hur resurserna skall 33 användas ute i länen. Jag tycker det är litet märkligt att centern har velat ge sådana detaljanvisningar, eftersom centern i andra sammanhang företräder decentralisering. Vi för vår del har hållit på att en mera decentraliserad beslutsprocess skall tillämpas, och det innebär att de här avvägningarna får göras på länsnivå. Jag tror att det är riktigt och att vi med förtroende kan överlåta åt folk ute i länsstyrelserna och kommunerna att bestämma var man inom de ramar som finns vill göra sina investeringar.
Herr talman! Till Margareta Winberg vill jag säga att såvitt jag vet har centern ingen representant i vägverkets styrelse. Men det är möjligt att jag har fel på den punkten. / Bärighetspaketet kommer, som vi framhöll under motionstiden, kustkommunerna till godo. Problemet är att man rustar upp broar, men bitarna där emellan har ofta dålig bärighet. Så bärighetspaketet kan inte lösa de problem jag har tagit upp här i dag. Jag tycker att när man ger de tre storstadslänen 35 96 resp. 40 I av vägmedlen två år i rad — trenden fortsätter ju några år framöver — har man inte ens försökt uppnå ett av de mål som angavs i den trafikpolitiska propositionen, nämligen det regionalpolitiska målet. Jag tror säkert att länen enligt något så när vettiga kriterier kan fördela de medel som de får. Men vad vi diskuterar i dag är de ramar som varje län har att arbeta inom. Det som jag vänder mig mot och tycker är fullständigt felaktigt är proportionerna mellan vad storstadslänen får och vad alla övriga län får.

Herr talman! Roy Ottosson har ställt följande frågor till mig angående den s.k. Grödingebanan. 1. Är regeringen beredd att låta utreda alternativet längs nuvarande sträckning i stället för Grödingebanan? 2. Vilken vikt ger regeringen åt naturvårdsintressena i fråga om Grödingebanan, kan dessa intressen tillåtas ha ett avgörande inflytande? Bakgrunden till Roy Ottossons frågor är den utbyggnad som skall ske av järnvägslinjen mellan Flemingsberg och Järna. Som framgick av den trafikpolitiska propositionen anser regeringen att järnvägen måste få så goda utvecklingsmöjligheter att den kan nå framgång i konkurrensen om framtidens resenärer. Ett led i detta arbete är att skapa förutsättningar för en effektivare och säkrare järnvägsdrift. En satsning på nya järnvägsspår är aldrig problemfri. Ofta står naturoch friluftsintressen mot samhällsintresset när mark behöver användas för järnvägsutbyggnad. Även kommunernas önskemål vad gäller trafikanläggningar och mark för bostadsbebyggelse etc. måste vägas in. Regeringen har, efter samråd med bl.a. berörda kommuner, nyligen givit banverket i uppdrag att bedriva det fortsatta arbetet utifrån det s.k. Hågaalternativet. Detta innebär att Lidaområdet, som är ett värdefullt rekreationsområde, kommer att passeras. Vid utbyggnaden kommer åtgärder att vidtas för att i så stor utsträckning som möjligt begränsa järnvägens störningseffekter, bl.a. genom att passagen till tre femtedelar kommer att ske i tunnel. Vidare hålls möjligheten öppen att vid behov föra hela frågan till koncessionsnämnden för miljöskydd för prövning av hur miljöstörningarna skall kunna minimeras. Vid den närmare utformningen av sträckningen mellan Flemingsberg och Järna har givetvis bl.a. alternativet med utbyggnad längs nuvarande sträckning noga övervägts. Då det befintliga spåret går genom tätbebyggda samhällen är det av såväl miljömässiga som tekniska skäl olämpligt att anlägga ett nytt dubbelspår i anslutning till detta. Mot denna bakgrund anser jag att naturvårdsintressena beaktats på ett tillfredsställande sätt i samband med Grödingebanan.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaren på mina frågor. Tyvärr kan jag notera att svaren innebär att kommunikationsministern inte anser att naturvårdsintressena kan få ett avgörande inflytande i detta ärende, och det beklagar jag. Interpellationen gäller en eventuell ny sträckning av södra stambanan mellan Södertälje och Flemingsberg söder om Stockholm. Den dragning ministern pläderar för går igenom ett mycket populärt och naturskönt område, som har klassats som riksintressant för friluftslivet av naturvårdsverket. Det är därför inte förvånande att naturvårdsverket starkt motsätter sig den planerade Grödingebanan. Det handlar också om fem minuters tidsvinst på sträckan mellan Göteborg och Stockholm till en kostnad av 2 miljarder kronor. Miljöpartiet de gröna hälsar naturligtvis med glädje de satsningar som görs för att höja kapaciteten och attraktionskraften på de större järnvägslinjerna här i landet. Inte minst från energioch miljösynpunkt är en övergång från biloch flygresande till järnväg eftersträvansvärd. Men järnvägssatsningen får inte ske på sådant sätt att ett helt naturoch kulturlandskap av riksintresse i södra Stockholmsregionen skövlas. Särskilt inte då det finns en alternativ sträckning, som enligt vår mening erbjuder betydligt större fördelar för samhället än den av SJ föreslagna. Vi menar alltså att utomordentligt starka skäl talar för att det går att höja spårkapaciteten på befintligt spårsystem utan att behöva anlägga nya spår mellan Flemingsberg och Järna. Detta alternativ har aldrig utretts seriöst av ansvariga myndigheter, vilket orsakat en massiv allmän opinion, med uppvaktningar på bl.a. flera departement, samt politiskt motstånd från miljöpartiet, vpk och centern. Det är faktiskt så att detta alternativ bara mer eller mindre avfärdats. Och man har inte gjort den konsekvensutredning som egentligen skulle behöva finnas. Inte mindre än 52 ideella föreningar i Botkyrka, Huddinge och Haninge, några av deras regionala förbund samt Friluftsfrämjandets riksorganisation och Riksförbundet för hembygdsvård, med totalt hundratusentals medlemmar i sina led, har protesterat i flera år emot den sträckning som det nu avtalats om. För spårprojektet ansvariga politiker och tjänstemän har negligerat detta fullständigt i tio års tid — det är en gammal debatt vid det här laget — och genomdrivit en sträckning trots protesterna från naturvårdande myndigheter och ideella naturvårdsintressen. Det utomordentligt allvarliga är att framför allt SJ och Botkyrka kommun på olika sätt ensidigt agerat och detaljprojekterat som om en sträckning över Lida och Grödinge skulle ha beslutats och fastställts för flera år sedan, trots att ärendet ännu inte slutgiltigt avgjorts! Det har t.o.m. gått så långt att 51 fullmäktigeledamöter av 61 i Botkyrka i ett beslut den 5 mars 1987 farit med osanning inför kommuninvånarna genom att påstå att den kommunala remissomgången i augusti 1984 även omfattade alternativet med spår längs nuvarande stambana. De lokala, lika väl som de regionala och centrala, remissinstanserna har fått tillfälle att yttra sig endast över olika sträckningar genom Lida och Grödinge. Regionala och centrala myndigheter har som sagt inte beretts tillfälle att yttra sig i ett remissförfarande över alternativet nya spår längs med nuvarande stambana. En prövning av detta alternativ med tonvikt på tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekter har alltså undanhållits befolkningen på Södertörn, vilket framstår som ett direkt övergrepp på den lagstiftning som reglerar ett sådant här exploateringsprojekt. Det visar också att berörda myndigheter inte tagit sitt myndighetsansvar för samhällsintressen, friluftsliv och rekreation samt naturoch kulturminnesvård, trots att det här är fråga om riksintressen. En utredning av detta alternativ kan komma att visa att det är det bästa för samhället ur alla aspekter. Bl.a. slipper man göra omfattande schaktningar — det rör sig om mellan en och två miljoner kubikmeter stenoch jordmassor —i det riksintressanta naturoch kulturlandskapet. Lidaområdet kan sparas för kommande generationer, Södertälje nya fjärrtågsstation kan ändå byggas etc. Man bör betona i detta sammanhang att Lidaområdet är ett av de mycket få större naturområden som finns kvar i södra Stockholmsregionen — ett av landets mest tätbefolkade områden. Man kan ju fråga sig om inte människor skall ha rätt att ha någonstans att ta vägen och kunna röra sig fritt i en något så när orörd natur utan att behöva höra det ständiga bullret från trafik av vilket slag det än vara må. Miljöpartiet menar att det måste göras en seriös, opartisk utredning av utbyggnaden längs nuvarande sträckning och att det förslaget bör ordentligt sändas ut på remiss. Jag kan i sammanhanget berätta att Botkyrka kommuns miljöoch hälsoskyddskontor inte tycks ha några invändningar mot detta förslag, utan anser att den sträckningen kan vara ett väl så bra alternativ. Det bör också prövas om en Grödingesträckning är förenlig med naturresurslagen med tanke på att den föreslagna sträckningen skadar naturoch kulturmiljö av riksintresse i Sveriges mest tätbefolkade område. Det bör också göras en miljökonsekvensutredning, en jämförande studie mellan det föreslagna alternativet och alternativet att i stället lägga den längs nuvarande banan. Med detta vill jag ställa frågan till kommunikationsministern om han och regeringen är beredda att på något sätt ompröva beslutet. Det finns faktiskt viss anledning med tanke på vad som hänt när det gäller Bratteforsåns dalgång, där ScanLink skulle dras och där det blev bakläxa med hänsyn till naturresurslagen.
Herr talman! Det är inte så som Roy Ottosson påstår att det är för att vinna några minuter på sträckan mellan Stockholm och Göteborg som man gör denna spårutbyggnad. Som bekant har det förekommit ganska omfattande trafiksvårigheter i Stockholm och södra delen av Stockholmsområdet också när det gäller lokaltrafiken. Man har flaskhalsproblem, som man försöker lösa genom en ny spårdragning. Detta är betydelsefullt även för den lokala och regionala kollektivtrafiken. Man behöver en lösning på dessa problem, samtidigt som det naturligtvis är ett starkt motiv att SJ vill utveckla sin snabbtågstrafik. När det gäller denna typ av planeringsfrågor har kommunernas inställning ett ganska avgörande inflytande på vilket ställningstagande som görs. Här har man i augusti i år träffat ett avtal, där bl.a. Botkyrka kommun är en av parterna, om hur denna utbyggnad skall ske. Såvitt jag kan förstå har Botkyrka kommun inte bara vägt in olika skäl, bl.a. miljöskäl, som kan tala för den här sträckningen. Dessutom har man på ett ganska tidigt stadium bestämt motsatt sig det som Roy Ottosson talar för, nämligen att bygga i nuvarande spårens sträckning. Det alternativet har man från Botkyrka kommuns sida avvisat. Oavsett vad det kan finnas för delade meningar bland olika människor och partier i Botkyrka kommun, har regeringen att utgå ifrån den uppfattning som är den av kommunen beslutade. Det är den vi stött oss på när det gäller dessa frågor. Som jag sade kan vi inte, när det gäller en utbyggnad av detta slag, fullt ut tillgodose alla intressen. Man får göra det så långt möjligt och försöka åstadkomma en rimlig avvägning. Ett inslag i denna avvägning är att man genom ganska omfattande tunneldragningar försöker eliminera de bullerproblem Roy Ottosson talade om. Har man från olika parter — och det är inte bara kommunen och SJ, utan det har också funnits andra intressen i detta sammanhang — kunnat enas om en sträckning och ett ekonomiskt avtal för hur denna skall genomföras, då finns ingen anledning för regeringen att gå in och ändra på förutsättningarna. Vi får utgå ifrån att de är förankrade också lokalt så långt som det är möjligt.
Herr talman! Jag vill bara i denna debatt säga att den kritik som har riktats mot detta ärendes handläggning ur miljösynpunkt är berättigad. Man har inte i tillfredsställande grad studerat miljöhänsynen när man gjort denna järnvägsdragning. Från centerpartiets sida uppmärksammade vi detta för flera år sedan och krävde en mer omsorgsfull hantering av denna fråga ur miljösynpunkt. Vi tyckte bl.a. att man borde ha bättre prövat möjligheterna att ordna denna kapacitetsutbyggnad i anslutning till nuvarande järnvägssträckning. När vi tog upp detta hade det funnits tid att få denna mer seriösa miljöprövning utan att därmed försena järnvägsprojektet. Om man däremot i dag skulle börja om från början med att studera olika alternativ, skulle också järnvägsutbyggnaden allvarligt försenas. Det skulle skapa andra miljöproblem. En av de allra mest angelägna miljöuppgifterna i Stockholmsregionen är att se till att vi får en bättre kollektivtrafik, i synnerhet en bättre spårbunden kollektivtrafik, så att vi på det sättet kan nedbringa bilismen. Bilismen är kanske vårt största akuta miljöproblem i Stockholmsregionen. Att nu kräva en omprövning av det aktuella järnvägsprojektet kan inte anses vara gagneligt ur miljösynpunkt. Det är beklagligt att man inte har tagit miljöhänsynen mer på allvar tidigare. Nu gäller det att få till stånd denna spårutbyggnad så snabbt som möjligt, så att vi kan bygga ut den spårbundna kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.

Herr talman! Jag noterar än en gång att någon seriös alternativ utredning om spårutbyggnad längs nuvarande sträckning faktiskt inte finns gjord. Att man från Botkyrka kommun en gång gick med på förslaget om Grödingebanan berodde delvis på att man var vilseledd. Man trodde att det fanns en sådan utredning. Det finns det alltså inte, utan det handlar här bara om ett avvisande i största allmänhet. Så länge en sådan utredning saknas, saknas på sätt och vis grunden för detta beslut. Jag noterar också att naturvårdsintressena, som så ofta förekommer, väger lätt när andra intressen står dem emot. Här har vi ett av de mest skyddsvärda naturområdena söder om Stockholm. Någon sade till mig i dag: Skall man inte som stockholmare kunna ta vägen någonstans för att slippa höra den ständiga trafiken? Det rör sig här om en av de sista platserna av detta slag, klassad som riksintresse av naturvårdsverket. Naturvårdsverket protesterar mot denna utbyggnad. Man kan fråga sig om en utbyggnad verkligen är förenlig med naturresurslagen. Hänsyn har inte tagits till att naturoch kulturmiljö av riksintresse skadas, i Sveriges mest tätbefolkade region. Det finns här stora brister. Miljöpartiet vill också satsa på kollektivtrafiken och dess utbyggnad. Det talades tidigare om flaskhalsar. Frågan är var de värsta flaskhalsarna finns. Vi har ju t.ex. passagen vid Riddarholmen, som också är en mycket besvärlig flaskhals. Man kan fråga sig om inte denna flaskhals medför att den planerade utbyggnaden i Grödinge inte kan utnyttjas fullt ut. Det kan finnas andra vägar att gå, utan att man för den skull går miste om en utbyggnad av kollektivtrafiken. Jag upprepar min fråga: Är regeringen beredd att ompröva den planerade = Prot. 1988/89:39 utbyggnaden med hänsyn till naturresurslagen? 6 december 1988
Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har, med hänvisning till planer för SJ:s godstrafik, frågat mig om jag är beredd att dels hejda den planerade drastiska nedskärningen av kombiterminaler, dels arbeta för en utveckling av vagnslasttrafik och industrispår, dels ta upp internationella överläggningar för att få till stånd fler och bättre godstransporter på järnväg. Låt mig börja med att klarlägga att enligt SJ visar godstransporterna stora förluster. Det beror i första hand på att SJ inte följt med i omvärldens förändring på transportområdet. Lastbilstrafiken har moderniserats i snabbare takt än järnvägstrafiken. För att järnvägen skall kunna öka sin konkurrenskraft krävs därför en omfattande omstrukturering av hela godstrafiken. Samarbetet med de större kunderna och transportförmedlingsföretagen måste vidare fördjupas för att man skall kunna ta fram effektivare transportlösningar, som både är bra för kunden och passar SJ. SJ arbetar nu med en sådan omstrukturering. Den dyra och tidsödande växlingen av godsvagnar kommer att minska genom att tidtabellsbundna heltåg införs mellan bestämda orter. Transporterna till och från godsterminalerna kommer att ske i samarbete med åkerierna. Det gäller både för vagnslaster och kombitrafik. Järnvägstransporterna går därmed alltmer över till hela tidtabellsbundna tåg som kör mellan vissa orter inom Sverige och mellan Sverige och utlandet. För bandelar med liten godstransportvolym kommer SJ att tillsammans med berörda kunder göra en översyn av transportflödena. Lönsamma transporter på järnväg kommer att behållas, medan i andra fall alternativa transportlösningar som kombinerade lastbilsoch järnvägstransporter kommer att undersökas. Jag vill vidare framhålla att det med det trafikpolitiska beslutet har införts ett särskilt utvecklingsbidrag på nära en halv miljard kronor för år 1989. Bidraget har till syfte att främja denna nödvändiga omstrukturering och satsning på SJ:s godstrafik. Kombitrafiken är också viktig för det nya SJ. Flera olika utredningar har visat att en positiv utveckling av just denna transportform förutsätter att växling undviks och att rationella heltågslösningar uppnås. Detta kräver en koncentration av godsunderlaget till färre och större terminaler. Jag förordade för övrigt redan i den trafikpolitiska propositionen en översyn av SJ:s terminaler och lokaliseringen av dessa, så att inte en ineffektiv terminalstruktur skulle hindra den fortsatta expansionen av kombitrafiken. Dagens splittrade terminalsystem kan alltså inte förenas med de alltmer ökade kraven från näringslivet på hög kvalitet i fråga om transporttider, 39 punktlighet etc. Behålls orationella terminaler i jänvägstrafiken leder detta till ökade landsvägstransporter. När det gäller den sista frågan om internationella transporter vill jag nämna att järnvägen måste kunna erbjuda effektiva transporter så att det svenska näringslivet kan hävda sig i den internationella konkurrensen. Regeringen verkar därför i olika internationella organ för att främja den internationella järnvägstrafiken och undanröja hinder för ett smidigt transportflöde. SJ arbetar även tillsammans med övriga järnvägsförvaltningar i Europa på att förbättra tågtrafiken. Jag anser med denna beskrivning att utvecklingen av SJ:s godstrafik ligger i linje med riksdagens trafikpolitiska beslut tidigare i år om en framtidsinriktad järnvägspolitik. Jag har därför för närvarande ingen anledning att vidta någon åtgärd med anledning av frågorna.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Jag vill dessutom tacka för att jag fick det så snabbt. Det finns många orsaker till att ställa interpellationer. Jag har ställt den här interpellationen därför att jag är uppriktigt oroad över utvecklingen. Vi är ense om att vi måste föra över mer gods på järnvägen. Klarar vi inte detta, utan utvecklingen fortsätter som hittills, kommer den miljöförbättring som blir resultatet av hårda krav på dieselmotorer att ätas upp av ökad lastbilstrafik. Vi kommer inte att klara målet mer gods på järnvägen, om SJ fortsätter i nuvarande spår. Det är Sven Hulterström och jag ense om. Sedan går våra idéer helt isär. SJ:s policy är att nu köra förhoppningsvis lönsam godstrafik mellan några få stora terminaler. Att SJ tror att detta är det rätta förvånar mig inte. Men hur kan Sven Hulterström försvara att ett tjugotal större och ett trettiotal mindre godsterminaler minskas till att bli åtta resp. tolv? Statsrådet säger: ”Behålls orationella terminaler i järnvägstrafiken leder detta till ökade landsvägstransporter.” Men om ett trettiotal terminaler försvinner, då ökar i stället lastbilstransporterna. Alla de lastbilar som förutsätts mata de återstående terminalerna kommer att nöta på redan dåliga vägar och försura omgivningen. Har statsrådet sett kartan? Bortsett från sekundärterminalen i Östersund är det tomt från Karlstad till Treriksröset. Allt gods på dessa 150 mil måste alltså forslas med bil söderut till Karlstad, inom Jämtland till Östersund och från Hoting, Storuman, Arvidsjaur, Gällivare och Kiruna ned till kusten. Om man till detta lägger alla nedläggningshotade terminaler i de mer tätbefolkade södra delarna av landet, då kan vi tala om miljöförstöring, vägslitage och energiåtgång. Kombitrafik är emellertid inte det enda saliggörande. Det är fel godstransportpolitik att strunta i vagnslasttrafik och lägga ned industrispår. Sven Hulterström delar tydligen SJ:s åsikt att företag som man på detta sätt överger kommer att frakta sitt gods med lastbil till närmaste terminal för omlastning. Nästan all erfarenhet tyder på motsatsen. Om företaget en gång har blivit av med sin vagnslasttrafik och tvingats till bilfrakter, då låter företaget bilen ta godset ända fram. Det är inga små kunder SJ gör sig av med. Vagnslasttrafiken vid Tidaholm upphör nu, och där rörde det sig om ca 2 000 vagnslaster per år. Ett annat exempel är godstrafiken från Grycksbo i Dalarna som SJ tvingade över på väg. Och industrispår läggs ned och rivs upp. I England går man motsatt väg och ger statsbidrag till industrispår. I trafikpropositionen talades det väl om vagnslastsystem. Men mycket tyder på att det är SJ:s vagnslasttrafik som blir den stora förloraren under de kommande åren. SJ:s marknadsandelar minskar, och i stället väljer många kunder lastbilstransport hela vägen. Både Sven Hulterström och SJ underskattar det matarvärde mindre terminaler, vagnslasttrafik och industrispår har när det gäller de stora banorna. Enligt det trafikpolitiska beslutet fick SJ 520 miljoner ”för utveckling av godstrafik”. Jag citerar direkt ur propositionen, där det står utveckling och inte avveckling. Det står också att pengarna bl.a. skall användas till investeringar i terminaler. Kallas det för investeringar om man lägger ner 30 terminaler? Nu vill jag fråga Sven Hulterström: Hur går detta ihop med den policy han enligt interpellationssvaret ställer sig bakom? Vilken utveckling får vi för denna halva miljard? Anser Sven Hulterström att industrispår och vagnslasttrafik har ett matarvärde? Det sägs inte ett ord om detta i svaret. Det är bra att Sverige arbetar för att få mer järnvägstrafik ned till Europa. Men skall detta lyckas måste Norden ha ett samlat järnvägsnät för godstransporter. Sunt förnuft talar också för att en stor del av den transittrafik som i dag går genom Sverige med lastbil borde gå med tåg. Delar Sven Hulterström denna uppfattning? Om svaret på denna fråga är ja, hur går det då ihop med att Bohusbanan och banan Boden-Haparanda inte förs till stomjärnvägarna? Är Sven Hulterström beredd att ompröva detta?

Herr talman! När det gäller godstrafiken har riksdagen i samband med det trafikpolitiska beslutet bestämt sig för att SJ skall få ökade förutsättningar för ett självständigt handlande. Regeringen skall inte på samma sätt som tidigare behöva godkänna att man gör förändringar av olika slag när det gäller olika bandelar. Vi måste ge det nya SJ en rimlig tid för att genomföra denna omstrukturering med den klart uttalade målsättningen att omstruktureringen skall leda till att en ökad del av de totala godstransporterna i landet sker på järnvägistället för på landsväg. Men det som gäller på detta område, som det delvis också kan vara fråga om när det gäller persontrafiken, men i ännu högre grad på godstrafiken naturligtvis, är att där SJ kan göra sina stora insatser är där de stora godsströmmarna finns.

Det är ofta fallet i samband med att man gör omstruktureringar av det här slaget. Därför menar jag att vi måste ge nya SJ arbetsro och förtroende att arbeta med detta utifrån SJ:s förutsättningar. Jag skall försöka lugna Anna Wohlin-Andersson genom att säga att det kommer att finnas mer än en terminal norr om Karlstad för uppsamling av gods. Enligt den skiss som SJ självt har presenterat, vilken vi måste utgå ifrån i diskussionen, finns det terminaler i Umeå, i Örnsköldsvik, i Östersund och i Luleå. Och i Sundsvall, i Gävle och i Borlänge finns det en huvudterminal. Detta innebär alltså att man kommer att satsa på att dra godset till större terminaler med en effektivare godshantering och sedan få in det i de stora godsströmmarna där SJ, som jag sade, har de bästa förutsättningarna att göra eninsats. Man kommer naturligtvis inte heller att helt bortse från regionalpolitiska hänsyn. Men det är i första hand banverket som i sin investeringsplanering, enligt den nya ordningen, skall ta den typen av hänsyn. Men självfallet kommer även detta att få återverkningar på SJ:s trafik. Ett konkret uttryck för det är de stora investeringar som nu planeras i norra stambanan, där man kommer att investera mycket stora belopp bl.a. på sträckan Ånge-Boden. Det är alltså en felaktig bild att säga att SJ överger godstrafiken. Vad SJ kommer att upphöra med är att förlora så mycket pengar som i dag på godstrafiken. Dessa förluster suger ju kraften ur SJ. Dessa pengar borde i stället användas för investeringar där de framtida förutsättningarna finns. Låt oss ge SJ arbetsro att genomföra denna omstrukturering. När den är gjord skall vi ha en annan bild av fördelningen mellan godsströmmarna på landsväg och järnvägstrafiken generellt sett.
Herr talman! Sven Hulterström och jag är överens om att det är bra med kombitrafik. Tyvärr tror jag, liksom en hel del andra människor, att alltför stor del av kombitrafiken kan komma att utgöras av tidigare vagnslasttrafik. I praktiken visar det sig ofta att det blir direkta lastbilstransporter av den föreslagna kombitrafiken. Jag har inte tid att räkna upp alla de banor där man just nu har tagit bort godset och där man i stället med bidrag från SJ kör godset med lastbil parallellt med järnvägen. Det är emellertid många orter och många företag som är berörda av denna omläggning. Om Sven Hulterström tror att man på detta sätt kan öka SJ:s godsmängd, hoppas jag att han har rätt. Jag har en annan uppfattning. Vi får i framtiden se vem som har rätt. Jag tror att det skulle vara än viktigare för SJ att företaget marknadsför sig självt — att det går ut till kunderna, företagen, och frågar hur de vill ha sina transportsystem. Jag känner många företagare som aldrig någonsin hört av SJ för diskussioner om transportsystemet. I den trafikpolitiska propositionen står det att lastbilstrafiken mellan de nordiska länderna är av betydande omfattning och har en betydande potential för växande kombitrafik. Sedan talas det varmt om kombitrafik mellan Nordens länder. Det är därför jag tycker att det är så snett att Bohusbanan och banan Boden-Haparanda inte ingår i stomjärnvägsnätet. Jag vill till slut säga att 170 000 lastbilar går via Värtahamnen och vidare ut i Sverige. Bara 10 96 av dessa har Stockholm som mottagningsort. Dessa transporter skulle kunna ske på ett annat sätt via Nystad i Finland och Hargshamn i Sverige. Men då måste det finnas en terminal i Hargshamn, och den finns inte utritad på den karta som jag har. Det är viktigt att det finns terminaler utefter kusterna. Jag kanske uttryckte mig dåligt. Men vad jag menade var att det i inlandet inte finns någon terminal från Karlstad till Kiruna, om man bortser från Östersund. Det leder till mycket långa matartransporter. Jag vet inte om Sven Hulterström gör något ytterligare inlägg i denna debatt. För en tid sedan läste jag en vers för Sven Hulterström. Den kanske inte var så snäll. Nu står vi inför julen, och vi har haft många diskussioner, och vi kommer kanske inte att ha några fler diskussioner före jul eller före det budgetarbete som Sven Hulterström står inför. Jag vill därför avsluta med följande ord:

Herr talman! Hans Petersson har frågat industriministern dels vad han tänker göra för att stödja det fortsatta arbetet med att skapa ny sysselsättning i Hallstahammars kommun, dels vad regeringen kommer att göra för att statliga verk skall kunna utnyttjas för att uppfylla uttalade politiska målsättningar t.ex. inom regionalpolitiken. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Som bakgrund till frågorna redovisar Hans Petersson en utebliven företagslokalisering samt invandrarverkets ändrade regionindelning. Vad gäller Mälarplys tilltänkta etablering i Hallstahammar, så återtog bolaget sin ansökan om stöd, och när bolaget i stället bestämde sig för en lokalisering till Skinnskatteberg, så var det statens industriverk som beviljade regionalpolitiskt stöd. Jag har förståelse för att man i Hallstahammar känner besvikelse över en utebliven etablering av ett större företag. Hans Peterssons påstående att staten sviker Hallstahammar är inte korrekt. Redan i mars 1985 beslutade regeringen att kommunen skulle föras in bland de kommuner som omfattades av de särskilda utvecklingsinsatserna i Bergslagen. Knappt ett år senare beslutade regeringen att kommunen skulle inplaceras i tillfälligt stödområde. Dessa beslut gäller fortfarande och har bl.a. medfört att lokaliseringsstöd kunnat lämnas till företag i kommunen. Företag i kommunen har också möjlighet att utnyttja sina investeringsfonder för investeringar i byggnader och maskiner. Vad gäller Hans Peterssons fråga om de statliga verkens roll i regionalpolitiken har regeringen i årets budgetproposition redovisat de riktlinjer som bör gälla i fråga om decentralisering av statlig verksamhet. Regeringen kommer att verka för en fortsatt decentralisering i form av såväl delegering av beslutsbefogenheter som omlokalisering av statlig verksamhet. Myndigheterna skall även efter omlokalisering eller annan form av decentralisering kunna fullgöra sina uppgifter på ett effektivt sätt. Beslut om att flytta ut central statlig verksamhet bör därför grundas på en bedömning av de utvecklingsförutsättningar som en omlokalisering kan ge för såväl förvaltningen som mottagarorten.

Herr talman! Jag får tacka fru statsrådet för svaret. Det finns och har funnits problem under lång tid i Västmanlands län till följd av stålkrisen. Som jag nämnde i interpellationen startade det hela egentligen i början av 70-talet. Det var då som man hörde talas om de första problemen. Olika orter har varit aktuella under olika tider. Hallstahammar är fortfarande den ort som har den största arbetslösheten i länet. Efter det att interpellationen skrevs har det kommit en mängd larmrapporter därifrån, i vilka man — enligt tidningen i länet — har räknat fram att 2 380 jobb inom industrin i länet har lagts ned eller hotas av nedläggning i år. Bergslagsproblemen finns i sanning kvar. Jag vill börja med att säga att jag inte är ute efter att kritisera själva lokaliseringen till Skinnskatteberg. Det är min valkrets, och som arbetsmarknadsministern förstår kan jag därför inte på något vis sätta mig emot att en industri lokaliserats till en ort där det behövdes många nya arbetstillfällen. På så sätt är det positivt att denna etablering över huvud taget blev av. Hallstahammars kommunledning har under fyra fem års tid arbetat med dessa frågor. Man har tillsammans med den tilltänkte ägaren och företagsledaren gjort otaliga uppvaktningar och ansökt om etablering i Hallstahammar, men har upprepade gånger inte fått tillräckliga stödmedel beviljade. Det kan knappast vara någon slump att ägaren lämnar in ansökan om stöd för etablering i en annan kommun, där staten genast beviljade ett större stöd. Det måste finnas någon tanke hos de statliga myndigheterna bakom det förhållandet att man är villig att ge större stöd i det ena läget, än i det andra. Genom att i sitt svar låta påskina att det var fråga om en slump, att företagsledaren ansökte om utökat stöd och plötsligt fick det, går statsrådet runt problemet. Det handlar faktiskt om att han fick mera pengar. Det var ju därför som företagsledaren ansökte om stöd för etablering i en annan kommun. : Jag kan inte tro annat än att frågan var ett problem för socialdemokraterna efter de stora löften som man gav när nedläggningen av boardfabriken i Skinnskatteberg var aktuell 1982. I den valrörelsen avgav man mycket stora löften om vad en ny socialdemokratisk regering skulle kunna åstadkomma. Nu slumpade det sig så att inför årets val frågan åter var aktuell. Det är klart att det passade bra att styra denna verksamhet, som hade anknytning till träbranschen, till Skinnskatteberg för att dämpa upproret på den orten över att man inte uppfyllt de gamla vallöftena. Det var ju synd bara att detta skulle drabba Hallstahammar, som ligger i samma region och har samma problem och därför borde få samma stöd av staten som Skinnskatteberg fått. Det är detta som jag kritiserar — att man spelar ut kommuner mot varandra, trots att de ligger i samma område och befinner sig i samma kris. Man säger att Hallstahammar visst inte har svikits. Hallstahammar har inplacerats i tillfälligt stödområde. Det tackar vi för. Vi är många som har motionerat om sådana åtgärder under åren. I sitt svar sade arbetsmarknadsministern ”Redan i mars 1985 — — -”, men enligt vad jag kan erinra mig har dessa frågor diskuterats sedan 1979. Uppvaknandet från den socialdemokratiska regeringen var väl ändå litet sent. Det fanns faktiskt en kris som slog igenom i Bergslagen. Visserligen är det positivt att Bergslagen inplacerats i stödområde, men det är långtifrån tillräckligt, eftersom det pågår en centralisering av näringslivet, en omstrukturering som fortfarande slår mot Bergslagen, mot Västmanland och mot Hallstahammar. Det pågår mycket kraftiga omflyttningar av industrier, och några nya etableringar sker inte i dessa regioner. Jag tycker att det verkar som att regeringen bara ser på och lägger fram nya förslag om hur man skall kunna flytta arbetskraft, i stället för att fundera över hur man skall kunna flytta industrier till de berörda regionerna. Det är inte så lätt för de gamla bruksorterna att plötsligt befinna sig i en ny teknisk era med high-tech, forskning och datoriserad teknik, som leder framåt. En sådan tillväxt sker, om den fortgår helt automatiskt och utan styrning, naturligtvis i förut heta områden, i storstadsområden och kring regioner med universitet och högskolor. Här krävs en helt annan inriktning och mycket kraftigare tag från regeringens sida. Då inställer sig naturligtvis frågorna: Vad gör man inom myndigheterna, inom de statliga företagen? Hur använder man AP-fonderna? Allt detta hänger ihop. Jag har ställt mina frågor utifrån hur man har hanterat regionalpolitiken när det gäller invandrarverket. Man upprättade ett tioårskontrakt med Hallstahammars kommun, som innebar att ett kontor skulle förläggas där, men sedan flyttade man därifrån ganska snabbt. Det är klart att sådant sätter sina spår hos kommunalpolitiker och även riksdagsledamöter som försöker få till stånd en positiv utveckling i denna del av Sverige. Det går inte längre att säga att regionen ligger så nära storstäderna, att den är så industrialiserad och att den ligger inom pendelavstånd till Stockholm och Uppsala. Det håller inte för den framtida utvecklingen. Jag efterlyser en mer konsekvent strategi från regeringen, rättvisa mellan kommuner i samma län samt statlig utlokalisering.

Herr talman! Sigge Godin har i en interpellation ställd till mig undrat om regeringen är beredd att omgående skapa ett Västernorrlandspaket, skjuta till extra medel till förbättring av kommunikationerna i och till Västernorrland samt öka utbyggnadstakten beträffande industrihögskolan i Västernorrland. Som bakgrund till interpellationen anger Sigge Godin länets negativa befolkningsutveckling och ett antal företags konkreta problem. Sigge Godin hävdar att Västernorrland har blivit ett krislän utan att regeringen har uppmärksammat detta. Regeringens framgångsrika ekonomiska politik och en aktiv regionaloch arbetsmarknadspolitik har inneburit sjunkande arbetslöshetssiffror och stigande sysselsättning även i Västernorrlands län. Sedan 1982 har arbetslösheten minskat med nästan två procentenheter eller 2 500 personer, samtidigt som antalet sysselsatta ökat. Länet kan dessutom uppvisa minskande flyttningsunderskott. Arbetslösheten i länet är den lägsta bland skogslänen och är nu nere i 1,9 procentenheter. Sigge Godins påstående att länet inte skulle ha fått del av de arbetsmarknadspolitiska resurserna i proportion till behovet, stämmer således inte. Under tiden 1982 till juni 1988 har företag i Västernorrlands län fått regionalpolitiskt stöd med 270 milj.kr. i bidrag och 280 milj.kr. i lån. Stödet beräknas ha gett närmare 1 600 arbetstillfällen. Detta har betytt en lång rad investeringsoch utvecklingsinsatser till en rad industriföretag, kommuner m.fl. i länet. Länsstyrelsen disponerar medel för regional utveckling — det s.k. länsanslaget — som har höjts kraftigt från 26,4 milj.kr. budgetåret 1982 89. Genom att medverka till en tidigareläggning av Deltavägen har regeringen bidragit till infrastrukturella förbättringar i Sundsvall-Timrå-Härnösand-regionerna. Restiden från Sundsvall/Härnösands flygplats till Härnösandsregionen förkortas kraftigt, och den gemensamma arbetsmarknaden vidgas. Beträffande Sigge Godins propå om ökade väganslag vill jag framhålla att byggandet av statliga vägar sker enligt fastställda flerårsplaner. Dessa planer upprättas och fastställs i en decentraliserad planeringsprocess, där det lokala och regionala inflytandet är stort. För närvarande pågår upprättande av förenklade flerårsplaner för åren 1989-1997. Dessa planer kommer när det gäller länstrafikanläggningar att fastställas av resp. länsstyrelse och när det gäller riksvägar att fastställas av vägverket. I regeringens åtgärdsprogram för bärighetshöjande åtgärder på vägnätet i skogslänen ligger Västernorrlands län i topp med bärighetsinvesteringar. Jämfört med andra län har Västernorrlands län fått flest projekt prioriterade och mest medel tilldelade — 707 milj.kr. under perioden 1987-97. När det gäller telekommunikationerna kan jag konstatera att det inom Sundsvalls teleområde, som omfattar Västernorrland och norra Hälsingland, årligen investeras ca 250 milj.kr. I det moderniseringsprogram som styr investeringarna är företagstäta orter och orter med viktiga företag identifierade och förankrade med kommunerna. Investeringarna medför att modernaste digitaltelefoner snabbt kommer att spridas i Västernorrlands län och norra Hälsingland. Enligt vad jag erfar är utbyggnaden av nätet i balans med efterfrågan på olika teletjänster. Jag vill i detta sammanhang också nämna att ett nytt teletjänstcentrum planeras att byggas upp i Sundsvall fr.o.m. nästa år. Där skall i första hand ett antal av dem som måste friställas vid Teli i Sundsvall erbjudas arbeten. På frågan om regeringen är beredd att tillskjuta extra medel för snabbtåg Stockholm-Sundsvall gäller följande. Regeringen har genom vårens trafikpolitiska proposition gett ökade anslag till järnvägsutbyggnad. Planeringssystemet har inriktats på samhällsekonomiska bedömningar där regionalpolitiska överväganden skall vägas in. Beslut om banutbyggnader görs av banverket. Enligt SJ:s nya åtgärdsprogram kommer en satsning att ske på snabbtågstrafik. Bland de sträckor som övervägs utöver Göteborg-Stock Prot. 1988/89:39 holm finns bl.a. sträckan Stockholm-Sundsvall. 6 december 1988 Tågtrafiken Sundsvall-Östersund avgörs i den trafikupphandling som — —:':..- transportrådet gör på regeringens uppdrag. Eftersom sådana förhandlingar Om arbesmark: nyligen har påbörjats är jag inte beredd att nu göra någon kommentar. nadssifitätionen Angående Sigge Godins oro för effekterna i den elkraftsintensiva industrin = ' Västernorrland av kärnkraftsavvecklingen vill jag säga följande. Vid riksdagsbehandlingen av regeringens proposition om energipolitiken inför 1990-talet slogs bl.a. fast att elförsörjningen inte får vara en faktor som försvagar industrins internationella konkurrenskraft och hämmar landets industriella utveckling. I propositionen framhölls också att det finns anledning att noga följa utvecklingen för sådan industri vars lönsamhet och konkurrensförmåga starkt påverkas av priset på elenergi. Samtidigt framhölls att det också var viktigt att studera de regionaloch arbetsmarknadspolitiska konsekvenserna och att överväga hur dessa faktorer borde påverka politikens utformning. Regeringen kommer att inom kort tillkalla en särskild utredare, som skall arbeta med frågor kring konkurrensvillkoren för elintensiv industri. Utredarens uppgift blir främst att inför avstämningstidpunkten år 1990 redovisa förslag till åtgärder för den elintensiva industrin när kärnkraften avvecklas. Utredaren skall därvid redovisa om det finns behov av särskilda insatser inom det regional-, arbetsmarknadsoch industripolitiska området i särskilt utsatta orter och regioner. Utbyggnaden av högskolan prövas i budgetarbetet. Högskolan i Sundsvall/ Härnösand har de senaste åren fått resurser för flera nya utbildningslinjer. I den s.k. inlandspropositionen, som presenterades för ett år sedan, ingick också medel för kontaktverksamhet och forskningsoch utvecklingsprojekt. Årets budgetarbete är i sitt slutskede, och jag kan ännu inte redogöra för utfallet. Avslutningsvis vill jag sålunda med bestämdhet hävda att regeringen uppmärksammat situationen i länet i högsta grad. Sammantaget har omfattande regionalpolitiska insatser gjorts i länet. Regeringen följer som hittills utvecklingen i Västernorrlands län med största noggrannhet. Några särskilda åtgärder för Västernorrlands län utöver de ordinarie insatser som det regionalpolitiska stödet medger anser jag inte vara motiverade, mot bakgrund av den situation som arbetsmarknaden uppvisar och de åtgärder som genomförts för att åstadkomma långsiktigt gynnsamma utvecklingsmöjligheter.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. I svaret säger arbetsmarknadsministern att regeringen följer utvecklingen i Västernorrland med största noggrannhet. Vad som menas med detta vet inte jag. Det går ju bra att sitta i Stockholm och åse hur utvecklingen eller avvecklingen går i ett län. Svaret markerar alltför tydligt att detta är vad regeringen avser i det här ärendet. Jag har försökt att med några siffror ange hur allvarligt läget är. Jag sade i interpellationen att Västernorrland under 80-talet tappade 7 600 personer. Vad som hänt tidigare år vet regeringen. Under 60-talet förlorade Väster 47 norrland faktiskt 10 000 personer. Befolkningsstrukturen blev därmed så sned att länet har verkliga problem i dag. Självfallet, Ingela Thalén, är låga arbetslöshetssiffror under en högkonjunktur naturligt, men därtill skall läggas att Västernorrland har förlorat 10 000 personer under 60-talet och 7 600 under 80-talet. Det finns då inte så många fler människor som kan bli arbetslösa eller flytta från länet. Vad jag oroar mig för är utvecklingen. I interpellationen tar jag fram några exempel. Det handlar om 750 personer vid Teli, några hundra vid KemaNord i Ljungaverk, och 7 500 jobb riskeras i de elkraftsintensiva industrierna, som vi har mer av i Västernorrlands län än i något annat län i landet. Arbetsmarknadsministern säger att länet har fått resurser i proportion till behovet. Det finns en utredning som ERU har beställt till den regionalpolitiska utredningen. I den förvånas man av att Västernorrland har fått minst med arbetsmarknadspolitiska insatser per capita. Jag kan nu lugna utredarna, när jag träffar dem i morgon, med att Västernorrland enligt regeringen har fått de medel som det har funnits behov av. Herr talman! Jag skulle vilja gå över till de akuta problemen, Teli och Ljungaverk. Nu har det alltså hänt igen. Det är strukturomvandling på gång. Förut handlade det om Uddevalla och Malmö. Då hade den socialdemokratiska regeringen mycket goda kontakter med de privata företagen, Volvo i Uddevalla och Saab i Malmö. Då gick det bra att skjuta till oändligt mycket pengar. I dag handlar det om ett statligt företag. Då saknar tydligen regeringen de här kontakterna, eller också är det som kommunikationsministern har angett i ett frågesvar, att inskränkningar i verksamheten skall beslutas av styrelsen för bolaget. Regeringen har alltså inget intresse av att regionalpolitiska hänsyn tas och inget intresse av att verksamheter i överhettade regioner flyttas från den ena Telifabriken till den andra. För någon vecka sedan gick arbetsmarknadsministern till hårt angrepp på Ericsson för deras neddragning i Blekinge. Men varför, arbetsmarknadsministern, skall Ericsson ta ett större ansvar än Teli? Varför ställer arbetsmarknadsministern inte lika stora krav på Teli eller kanske också större? När det gäller KemaNord i Ljungaverk: Varför ställer regeringen inga krav på Bofors i det sammanhanget? Anders Karlberg har ju sagt att man vill ta större hänsyn i de kommuner där företaget är stor arbetsgivare och där det finns bara en sådan arbetsgivare. I Ånge är det på det sättet, men regeringen struntar tydligen i det — företaget får göra som det vill. Vid Teli i Sundsvall var år 1981 antalet anställda 1 100 personer. I dag uppgår arbetsstyrkan till 750 personer. Teli i Sundsvall har med andra ord tagit ansvar för neddragningen. Av dessa 750 personer är 234 kvinnor över 45 år. De är lågutbildade och har lång anställningstid vid Teli — således ingen annan arbetslivserfarenhet. Av hela arbetsstyrkan är 342 personer över 45 år. I svaret säger arbetsmarknadsministern att kvinnorna, ca 250, skall få arbete vid televerkets teletjänsteentrum. Det är gott och väl, men vi skall ha klart för oss att teletjänsterna inte omfattas av något monopol. Televerket har för avsikt att ta rejält betalt för tjänsterna. Då frågar jag mig: Vet arbetsmarknadsministern om man klarar konkurrensen? Nästa fråga blir denna: Vill televerket flytta verksamheten till Sundsvall? I en tidningsartikel kan man läsa följande uttalande av televerkets generaldirektör Tony Hagström: ”Om de handikappade hindrar oss blir det inga jobb i Sundsvall.” Hur kan regeringen acceptera att en generaldirektör i ett statligt verk går ut och ställer handikappade mot arbetslösa? Varför reagerar inte arbetsmarknadsministern på detta på samma sätt som då det gäller Ericsson? Herr talman! Det hör till en regerings uppgifter att ha goda kontakter med såväl det privata som det statliga näringslivet. Det skall vara ett ömsesidigt utbyte, och det skall man kunna ha utan att lagstifta. När nu arbetsmarknadsministern ställer de här kraven på Ericsson, bör självfallet samma krav ställas på Teli. Jag är övertygad om att man kan flytta arbetsuppgifter till Sundsvall, om viljan finns. Det finns en bra och modern vagnpark. Vidare finns det en bra arbetskraft.Den är lojal och trogen sitt företag. Ingela Thalén har varit i Västernorrland och vet egentligen vad det handlar om, men trots detta vill regeringen inte vidta några åtgärder. Teli är en jämställdhetsfråga, arbetsmarknadsministern. Skall vi ställa de här kvinnorna på bar backe eller skall vi ge dem en chans att få arbetsuppgifter?

Herr talman! I Västernorrlands län produceras mycken elkraft från vattenkraft, och skogsindustrin producerar sågade trävaror, massa, papper m.m. — ursprungligen naturtillgångar som har gett den svenska staten stora inkomster och som i hög grad har bidragit till det svenska välståndet. Trots detta finns det stor oro och rädsla för framtiden, för trots mycken vattenproducerad kraft svarar ju kärnkraftverken för cirka hälften av landets elproduktion. På sikt gäller oron vad som händer om och när kärnkraften avvecklas. Kommer våra stora basindustrier, som är i högsta grad elberoende, Svenska Cellulosa AB, Mo och Domsjö AB, KemaNord Industrikemi, GA Metall AB, att nödgas flytta utomlands? Stora delar av Västernorrlands län är glesbygd. Sigge Godin pekar i sin interpellation på den negativa befolkningsutvecklingen. Om den skall vändas, om människor skall klara att få sin utkomst inom länet och om företagsamhet skall kunna etableras utanför städerna, måste vi ha bra kommunikationer, bra vägar för personoch godstrafik. I dag har vi vägsträckor med en standard som tidvis gör vägarna ofarbara. De medel som nu ges till vägunderhåll räcker endast till skötsel av de belagda vägarna, som i Västernorrlands län är förhållandevis få. I takt med den tekniska utvecklingen måste även telekommunikationerna byggas ut. Länet måste kommunikationsmässigt integreras i den moderna infrastrukturen. Vill arbetsmarknadsministern medverka till att vi får en rejäl upprustning av kommunikationerna i länet? Bra kommunikationer är en av de allra viktigaste förutsättningarna för att människor skall kunna bo kvar och för att företagsamhet skall ha en chans till överlevnad. Trots högkonjunktur och brist på arbetskraft drabbas länet av hot om företagsnedläggelser och arbetslöshet. Regeringen har under senare år satsat mycket pengar på lokaliseringspolitiken. Av den SIND-rapport som lades fram nu i höst framgår att de utbetalningar som gjorts i form av lokaliseringsbidrag varit allt annat än lyckade. Man frågar sig om regeringen tassar på i samma ullstrumpor som tidigare, eftersom man efter fem månader av det här budgetåret har gjort slut på hela årets anslag för lokaliseringsbidrag och nu begär mer pengar. Det är anmärkningsvärt med hänsyn till den goda konjunkturen och den mycket goda tillgången på kapital på marknaden. Möjligheterna till lönsamma investeringar på normala villkor också i stödområdena torde just nu vara bättre än på många år. Den 19 december har Teli MBL-förhandlingar angående verksamheten vid fabriken i Sundsvall, förhandlingar som berör drygt 700 personer. Situationen vid Teli i Sundsvall visar att statligt ägande minsann inte är någon garanti för trygga arbetsförhållanden, snarare tvärtom. När det gäller det statliga arbetsgivaransvaret säger arbetsmarknadsministern att man skall flytta ett nytt teletjänstcentrum till Sundsvall. Vi som bor i Sundsvall och de anställda vid Teli kan inte förstå vad man vinner med det där. Många som nu arbetar vi teletjänsteentrum kommer att mista sina arbeten. De kvinnor — det rör sig främst om kvinnor som ju med tanke på rösten lämpar sig bäst som telefonister — som har kunnat ta arbete som telefonist har redan gjort det. Många av de kvinnor som finns kvar vid Teli har hörselskador på grund av att man tidigare har haft en elteleteknisk produktion. Många av dem bryter också på finska, vilket inte heller lämpar sig så bra för en telefonist. Jag tycker att arbetsmarknadsministern skall granska det koncept om fortsatt drift som anställda och företagsledning har arbetat fram. Är förslaget realistiskt, ge då de anställda och företagsledningen för Teli möjlighet att bevisa att de har förmågan att driva fabriken fristående från det övriga Teli och på företagsekonomiska grunder! Och gör det med möjligheten att överväga en annan ägandeform. I Sundsvall finns det en mycket kunnig och plikttrogen personal. Det finns också en rad produkter som kan tillverkas med befintliga produktionsresurser. Alla har de det stora och övergripande målet att klara fabriken i Sundsvall. Lyckas man nå det målet, måste det bli en bra och billig lösning för alla parter. Lyckas man inte finns ju fortfarande möjligheten att avveckla.

Herr talman! Jag vill instämma i de synpunkter som Sigge Godin har framfört i sin interpellation, liksom också i vad han och Eva Björne har framhållit här i debatten. Det svar som arbetsmarknadsministern har gett Sigge Godin är en besvikelse, en besvikelse för alla i Västernorrlands län. Jag tycker att svaret är ett nytt bevis på att Västernorrlands läns problem inte är uppenbara för regeringen och inte heller för socialdemokratin på central nivå. Det är en utbredd uppfattning i Västernorrlands län — jag tror att det gäller alla partier. det framgår också av vad de socialdemokratiska tidningarna skriver — att det behövs speciella satsningar på Västernorrlands län med tanke på situationen i länet. Man trodde att regeringen nu skulle inse att det behövs något slags Västernorrlandspaket eller något annat samlat program. Men problemen tycks inte räcka till, trots att befolkningen sedan lång tid tillbaka minskar och en prognos visar på fortsatt tillbakagång. Det finns många aktuella problem i vårt län. Jag trodde att Telis nedläggning, begränsningar eller kanske nedläggning i Ljungaverk, hot om minskningar i försvarsorganisationen i Skellefteå och Härnösand, indragning av järnvägar osv. skulle vara tillräckligt för att regeringen skulle inse att det behövs speciella åtgärder för Västernorrland. Vad gäller befolkningsutvecklingen, som nämnts här, har länet förlorat närmare 8 000 människor under 1980-talet — hälften är födelseunderskott, hälften är nettoutflyttning. Det är klart att sysselsättningsgraden stiger om tillräckligt många arbetsföra flyttar från länet. Det blir en naturnödvändig följd. Det är alltså lätt för arbetsmarknadsministern att i svaret ange att arbetslöshetssiffrorna har gått ned till 1,9 96. Antalet sysselsatta i länet är 130 000, och för varje gång 1 300 arbetsföra personer lämnat länet har antalet sysselsatta stigit med 1 20. Vi får räkna med att andelen yrkesverksamma bland de utflyttade utgör kanske 2,5 26 eller däromkring. Befolkningsprognoserna visar att Västernorrlands län kommer att förlora ytterligare 4 000-5 000 människor fram till mitten av 1990-talet. Vad gäller sysselsättningen har länsstyrelsen arbetat med två prognoser. Enligt den ena, den så att säga gynnsamma prognosen, där man inte har tagit hänsyn till de aktuella problemen, eftersom den gjordes innan man visste att Teli skulle läggas ned, skulle man klara ungefär oförändrad sysselsättning. Enligt en alternativ prognos, där man tar hänsyn till en del av de orosmoln som finns över länet, skulle sysselsättningen minska med, vill jag minnas, 4 000 arbetstillfällen fram till 1995. Det är svårt att på central nivå få gehör för Västernorrlands problem. I 1985 års länsrapport skrev länsstyrelsen — vår landshövding är ju f.d. socialdemokratiska statsrådet Bertil Löfberg, så han borde ha regeringens öra — att Västernorrland är ett krislän i skymundan. Man ansåg att det inom regeringskansliet borde tillsättas en särskild grupp för att undersöka förhållandena och vidta åtgärder med anledning av Västernorrlands problem. I januari 1986 ställde jag en fråga till dåvarande industriministern om han avsåg att tillsätta en sådan grupp, men det hade han inte för avsikt att göra. Det har gått trögt när det gäller lokaliseringar till Västernorrland. Flera aktuella och lämpliga projekt har gått Västernorrland förbi. I våras beslöts t.ex. att kustbevakningens centrala myndighet inte skulle lokaliseras till Härnösand utan till Blekinge. Vi har flera exempel. Något år tidigare förlorade Härnösand kampen om hörselgymnasiet. Vi som är de tre borgerliga partiernas representanter för länet har två år krävt att riksdagen skulle uttala sig för att Vattenfalls huvudkontor helt eller delvis skulle flyttas till vårt län. Socialdemokraterna och vpk avslog motionerna båda gångerna. Det tycks alltså som om man inte inser att Västernorrland är ett län i kris. Jag vill kommentera några uppgifter i svaret. På s. 2 kan man läsa att länsanslaget höjts. Ja, det har höjts inte tack vare utan trots socialdemokraterna. Det var den icke socialistiska sidan eller i vart fall centern som drev frågan att få anslaget höjt totalt, och därmed fick Västernorrland litet grand. Deltavägen kan man ju tala positivt om här, men kom ihåg att det byggs inte några andra riksvägar i Västernorrland under många år framåt! Vi som var emot Deltavägen har alltså fått rätt. Deltavägen kostar så mycket pengar att andra vägbyggen förhindras. Herr talman! Jag har kort tid kvar för mitt inlägg, men jag vill avsluta med att säga att Västernorrland är ett län i kris. Jag vill uppmana arbetsmarknadsministern att hon, om hon inte vill lyssna på oss som hon ser som politiska motståndare, lyssnar på sin egen rörelse, som jag tror enhälligt i vårt län begär att vi skall få ett Västernorrlandspaket. Jag vill fråga: Varför får inte Västernorrland samma stöd som motsvarande orter och krisområden fått tidigare?

Herr talman! Som flera talare före mig har betonat är orosmolnen i Västernorrland betydande. Det finns en stor oro bland befolkningen. Delvis är denna oro uppblåst av kärnkraftsetablissemanget, som skrämmer med höjda elpriser och omfattande nedläggningar. Denna oro är säkert inte särskilt välgrundad. Men det finns också en riktig grund för oro. Den hänger samman med den utflyttning av framför allt ungdomar som förekommit under många års tid. Denna utflyttning hänger i sin tur samman med att möjligheterna att fortbilda sig, att genomgå högre utbildning, i denna del av landet är dåliga. Jag tänker då på högskolan. Det första jag vill peka på är nödvändigheten av att satsa på en industrihögskola i Sundsvall och kanske så småningom utveckla den till ett universitet. Det är en förutsättning för att Västernorrland skall kunna blomstra i framtiden — det torde vara uppenbart vid det här laget. Om man ser efter hur stor andel av ungdomarna som utbildar sig vid högskola finner man att den andelen i Västernorrland är låg, en av de lägsta i landet. Det återspeglar just det här förhållandet. Om man måste åka till Umeå eller Uppsala för att skaffa sig högskoleutbildning — och högskoleutbildning krävs i regel för att man skall få ett bra jobb — så stannar man kvar där. På det sättet blir det en utarmning av vårt län. Det andra som jag vill peka på är vad jag skulle vilja kalla strategiskt rätt industristruktur. Jag vill hävda att den energipolitik som regeringen fört med mycket låga elpriser — en dumpning av elpriset, vill jag påstå, till följd av kärnkraften — har lett till att man framför allt i Västernorrland har satsat på ett lågt elpris som konkurrensmedel på en internationell marknad. Det har lurat in industrin i ett elberoende som det kan bli besvärligt att tackla i framtiden. För att tackla detta problem måste man satsa på annan industri, som är mer energieffektiv och mindre elberoende. Här kommer Teli in i bilden. Teli är en industri som just har dessa förutsättningar att utveckla. Nedläggningen av Teli i Sundsvall måste betecknas som en katastrof, inte bara för att en stor mängd människor blir arbetslösa, inte bara för att det är en jämställdhetsfråga — en stor del av de anställda är, som redan sagts här, kvinnor — utan också för att det som Teli står för som produktionsapparat är just det som vi måste satsa på i den här regionen. Teliledningen tillsammans med facket visade också under sommaren och hösten på goda utvecklingsmöjligheter, men de utvecklingsmöjligheterna har regeringen tydligen inte alls brytt sig om att närmare studera. Det är den typen av industri vi behöver satsa på. Det tredje jag vill peka på är transportsystemet. Som Martin Olsson påpekade har vi fått projektet Deltavägen. Man har byggt en väg rakt igenom ett mycket högt klassat naturområde. Man förstör detta område, åstadkommer obotliga skador på en unik naturmiljö och dränerar samtidigt hela länet på anslag till andra vägar. Att relativt mycket pengar går till Västernorrlands vägnät för bärighetshöjande åtgärder visar ju att vägarna där är dåliga. Samtidigt är man på väg att lägga ned länsjärnvägen mellan Sundsvall och Ångsele i stället för att satsa på den. Det är osäkert om det blir något av med snabbtåg till Sundsvall. Det förefaller inte finnas några pengar hos banverket, i varje fall inte under de närmaste åren, för att göra något i det avseendet. Jag vill nog ansluta mig till idén om ett Västernorrlandspaket, där man tar fram pengar till ett snabbtåg, där man satsar på länsjärnvägen, där man satsar på en industrihögskola och där man satsar på att utveckla bl.a. Teli i Sundsvall. Detta behövs om vi skall kunna vända en utveckling som på sikt annars kommer att utarma denna del av Sverige så långt att det inte går att göra något. Jag beklagar det svar som Sigge Godin fått av arbetsmarknadsministern. Det är ju mycket passivt. Det nämns inte några offensiva åtgärder i svaret, utan man konstaterar bara stillatigande utvecklingen och tycker att det är okej att denna del av landet utarmas.

Herr talman! Först vill jag hänvisa till en debatt som fördes i riksdagen den 17 november i år. Deltagare i den debatten var Roy Ottosson. Deltagare var också Martin Olsson och Eva Björne. Debatten fördes från regeringens sida av Sven Hulterström. Av protokollet från den dagen framgår exakt vilka förhållanden som råder när det gäller riksdagen, regeringen och statens bolag. Detta säger jag med anledning av Eva Björnes och Martin Olssons inlägg och med anledning av Sigge Godins kommentarer om vad regeringen skall göra eller inte göra när det gäller den tågordning som för närvarande gäller och den hantering som pågår med anledning av varslen vid Teli i Sundsvall. Apropå Sigge Godins kommentar om att jag inte har yttrat mig med anledning av situationen vid Teli vill jag säga att jag under hösten, den 3, den 16 och den 22 november, träffat företrädare för kommunen, länet och länsarbetsnämnden. Jag har också träffat företrädare för de socialdemokratiska riksdagsmännen med anledning av just Teli. Jag kommer också att resa till Västernorrland i februari för att träffa företrädare för länet och därvid diskutera situationen i Västernorrland. Samma och starkare krav som framfördes med anledning av varslen om nedläggningen i Karlskrona har framförts på att det etablerade företaget skall ta sitt ansvar när det gäller den situation som uppstått med anledning av varslen vid Teli. Jag vill i det sammanhanget erinra om, vilket naturligtvis de som i dag har talat för protokollet vet, att det finns en tågordning som nu gäller beträffande Teli och andra typer av företagsvarsel. Det är den som nu följs. Detta framfördes också av Eva Björne då hon nämnde att förhandlingar skall ske den 19 december. Vid en av de uppvaktningar som företrädare för Västernorrland har gjort hos förre industriministern framfördes i ett niopunktersprogram ett antal förslag som skulle kunna betyda en hel del för Västernorrland. Några av förslagen var inte särskilt bra. De var alltför översiktliga och inte tillräckligt djupgående. Andra förslag som då framfördes finns med i prioriteringarna och diskussionerna inför den här budgeten. Några ytterligare ligger inom den statliga verksamheten och kommer att leda till resultat. Detta ville jag säga beträffande en strategi för Västernorrlands utveckling. Utan att räkna upp alla insatser vill jag hänvisa till att det faktiskt i var och en av kommunerna i Västernorrlands län har genomförts en lång rad strategiska, viktiga insatser som har fått och fortsättningsvis också kommer att få stor betydelse för Västernorrlands utveckling. När jag i mitt första inlägg sade att jag kommer att följa utvecklingen i Västernorrlands län innebär inte det, Sigge Godin, att jag kommer att sitta med armarna i kors i ett hörnrum i ett departement på Drottninggatan och titta ut genom fönstret och hoppas på att jag skall se någonting i Västernorrlands län. När jag uttalar att jag skall följa frågan innebär det att jag följer den genom att informera mig vid muntliga kontakter, genom personliga överläggningar, genom att ta del av de skrivelser och promemorier och de förslag om konkreta insatser som förs fram av länsföreträdare, fackliga organisationer och, faktiskt, från företrädare för samtliga partier — inte bara dem som företräder Västernorrlands län utan också partierna i riksdagen. Det är inte på något vis så att jag skulle lyssna enbart till socialdemokratiska företrädare. Jag lyssnar lika gärna på bra, konkreta förslag till åtgärder från företrädare från andra partier. Jag menar verkligen av hjärtat att regionalpolitik, insatser i olika kommuner, är ett ansvar för hela riksdagen — och naturligtvis för regeringen.
Herr talman! Nu börjar jag bli varm om hjärtat, arbetsmarknadsministern, när de problem som vi har uppe i Västernorrland beskrivs litet mänskligt. Jag blev faktiskt rätt bestört då jag läste statsrådets svar i dag. Med tanke på hur jag, utifrån min position i arbetsmarknadsutskottet, har betraktat den nya arbetsmarknadsministern trodde jag att fel person hade skrivit svaret. Jag har faktiskt upplevt att arbetsmarknadsministern har ett ganska varmt och gott hjärta. Bilden stämmer ändå inte för mig. Kommunikationsministern talar om vad regeringen skall göra. Samtidigt hänvisar arbetsmarknadsministern till ”dem som har talat för protokollet i dag”. Det är faktiskt inte så. Vi talar för alla de människor i Västernorrland som känner det oerhörda trycket att de år efter år måste skicka sina ungdomar söderut för att de skall få ett arbete och en möjlighet att leva vidare. Det är mycket skönt att höra arbetsmarknadsministern säga att det ställs samma krav på Teli som på Ericsson. Om vi nu inte skall tala för protokollet kan väl arbetsmarknadsministern ge oss åtminstone något att ta med oss hem, så att vi kan säga att de saker som personalen och företagsledningen vid Teli har talat om att de är villiga att göra — alltså litet av det som Eva Björne tog upp här — har vi möjlighet att ställa upp för och kan hjälpa dem att förverkliga. Då har de ändå ett hopp. Jag tycker att vi skall ge dem den chansen. Får jag beskriva för arbetsmarknadsministern hur jag upplever regeringens insatser i länet? Vi fick vänta 15 år på en systemvetenskaplig linje vid högskolan där uppe trots att de statliga verken hade flyttat upp dit. De fick då inte kompetent personal. De har därför kvar sin forskning och utveckling i Stockholm. Jag skrev för några år sedan en motion som riksdagen ställde sig bakom. Kravet i motionen var att forskning och utveckling i de statliga verken skall flyttas till de regioner dit verken är lokaliserade. Det behöver inte vara Västernorrland. Det kan vara vilket län som helst. Det har nu gått två år sedan riksdagen biföll min motion. Regeringen har inte sett till att beslutet har blivit effektuerat. I det läget blir jag naturligtvis bekymrad. Västernorrlands län är det län som ligger längst från en teknisk högskola. Självfallet är vi mycket tända på att få en industrihögskola. Det råder inga delade meningar i de politiska partierna; alla är överens om att detta är viktigt för oss. Därför behöver vi insatser snabbt.
Herr talman! Jag vill först knyta an till ett uttryck som jag tycker att det var olämpligt av Ingela Thalén att använda, nämligen att vi skulle tala till protokollet. Jag har varit i riksdagen i 18 år. Ingela Thalén har aldrig varit riksdagsman. Hon kanske tror att vi riksdagsmän talar till protokollet, men så är det inte. Jag kan tala för egen del. Vi framför krav som bl.a. gäller vårt eget län och dess problem — inte för protokollet! Jag vill ha detta sagt, så att hennes uttalande inte får stå oemotsagt. Uttalandet tyder på att hon missförstått vad riksdagsarbetet innebär. Det är möjligt att detta missförstånd grundas på erfarenheterna från det egna partiet eller något sådant. Sundsvall har under lång tid varit ett tillväxtområde, och därför har det varit svårt att få gehör för kraven på åtgärder för Västernorrland. Det har alltid sagts att vi har Sundsvall-Timrå-området, som växer. Men även detta område har nu svårigheter. När vi har räknat upp olika problem och nämnt Teli har vi alltså räknat upp enbart aktuella problem. Vi behöver inte hänvisa till debatten den 17 november i en fråga som kommunikationsministern och inte arbetsmarknadsministern svarade på. Vi får väl nämna Teli trots att det är en statsägd verksamhet, hoppas jag! En sak i svaret som jag vill kommentera är de bärighetshöjande åtgärder som det talas om skall i så hög grad riktas till Västernorrland. Vi skall dock komma ihåg att under 80-talets tidigare år har stora anslag via AMS kommit till Västernorrland för vägbyggande, så jag vet inte ens om nettot av väganslagen blir större för Västernorrland. Tar man bort Deltavägen blir det ju minus, förstås, och den skulle vara en alldeles speciell satsning, sades det, som inte skulle drabba länets vägnät i övrigt. Arbetsmarknadsministern brukar lyssna till det som framförs och inte bara till det egna, sägs det. Ja, det är viktigt att lyssna, och det är väl ingen som har sagt att arbetsmarknadsministern sitter med händerna i kors.

Anledningen till att jag begärde ordet var uttrycket att vi skulle tala till protokollet. Att jag alls gick upp i debatten beror på att det finns en genuin och berättigad oro i Västernorrland över den utveckling som sker. Det är en smygande, långdragen utarmning av befolkningen. Det är just de unga som skaffat sig den bästa utbildningen som försvinner från länet, och det håller inte i längden. Den genuina oron beror också på att vi har en industristruktur som är starkt elberoende, och vi måste redan nu sätta i gång och satsa på någonting energieffektivare. Jag vill också tala om hur det känns att bo i Västernorrland: det känns ofta som om man levde i en koloni. Ett uttryck för detta är transportstrukturen — det är lätt att åka till Stockholm, men ack så svårt att åka lika långt norrut. Förbindelserna mellan städerna är inte särskilt välutvecklade. Jag tror att skall vi ha ett starkt och levande Mellannorrland, måste vi ha bättre kommunikationer, t.ex. med en utbyggd ostkustbana längs hela Västernorrlands kust. Det måste bli lättare att knyta ihop arbetsmarknaderna i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Umeå osv. Detta kräver speciella satsningar, och därför är det min övertygelse att ett Västernorrlandspaket är motiverat.

Herr talman! Jag skulle vilja be arbetsmarknadsministern: Vänta inte till februari med att åka till Sundsvall, utan åk nu, helst omgående! Besök Telis fabrik i Sundsvall och se vad som pågår där! Se hur många legoarbeten man redan har och se vilket samarbete man redan har etablerat med andra företag, som t.ex. Pharmacia i Umeå! Upplev den positiva anda som faktiskt finns där uppe! Och ta ägaroch arbetsgivaransvaret rakt ut! Som ägare och arbetsgivare bör man ju kunna påverka även en statlig verksamhet. Vill ni från regeringen flytta en tillverkning som skulle kunna ge några arbetstillfällen, som man faktiskt gärna skulle vilja ha, till Teli i Sundsvall, så se till att Teli får hela Nordens telefontillverkning! Man har en line som är precis färdig nu, där 60 man kan klara den tillverkningen. Det skulle vara positivt för företaget, som genom ett lokaliseringslån säkert skulle klara tillverkningen och sedan klara sig på alldeles egen hand. När det gäller utbildning av ungdomar, något som Sigge Godin nämnde, skulle jag vilja säga: Ja visst har vi fått en högskola, och visst har vi fått en systemvetenskaplig linje, men kostnaderna för denna systemvetenskapliga linje står vi hundraprocentigt för via kommunalskatten. Så när det gäller satsningen på högskolan har även kommunen i mycket hög grad bidragit. Det finns, trots mycket av vad som har sagts här, en skaparanda och en vilja att utveckla, och det finns en vilja att själv åstadkomma saker och ting. Men det kan behövas en liten skjuts ibland, och det är den vi ber om.

Herr talman! I sitt första inlägg säger Eva Björne att hon skulle vilja ha svar på om arbetsmarknadsministern är beredd att låta fabriken vara kvar och drivasi egen regi. Vidare frågar hon: Är arbetsmarknadsministern beredd att ge de anställda chansen att driva sitt företag själva? I detta instämmer Roy Ottosson och Martin Olsson. På detta inlägg svarade jag med att citera en exakt likadan debatt från den 17 november. Av den debatten framgår det att riksdagen har, medan anledning av propositionen om ledningen av den statliga förvaltningen, lagt fast riktlinjer för fördelningen av ansvar och uppgifter beträffande verksamheter som drivs av bolag inom affärsverkskoncerner. Enligt dessa riktlinjer är det affärsverkens styrelser som, inom de ramar som anges av statsmakterna, har att ansvara för att statens intresse som ägare tas till vara i koncernens företag. Jag menar att det måste vara alldeles självklart för väl erfarna riksdagsledamöter att av riksdagen fattade beslut om hur man skall hantera den här typen av frågor från enskilda ministrars och regeringens sida måste respekteras — detta är fullständigt kristallklart. Jag har vid olika överläggningar fört fram mina synpunkter om det ansvar som bolaget som enskilt bolag har att ta. På den punkten råder det ingen som helst tvekan. Jag har också till kommunens företrädare fört fram mina synpunkter och ståndpunkter när det gäller de krav som jag tycker att de anställda och deras organisationer, kommunledning och länsansvariga rimligtvis borde kunna ställa på företaget. Exakt samma förhållanden gällde beträffande Ericssons ansvar i Karlskrona och Blekinge. Det är det här som är bakgrunden till mitt inlägg, och mot den bakgrunden tycker jag inte att min kommentar var så särskilt märklig.

Herr talman! Jag tycker inte att regeringen tar sitt ansvar. Ingela Thalén hänvisar ständigt till riksdagsbeslut, men någonting måste det ändå innebära att man ställer krav på Teli. Då måste man kunna tala i klartext — men det görs ju inte heller när det gäller Tony Hagströms uttalande gentemot de handikappade. De får alltså stå tillbaka; det är de som skall få skulden! Arbetsmarknaden i Sundsvall är faktiskt huvudsakligen bestående av processindustrier — skogsindustri, kemisk industri osv. De har en hel del problem att brottas med: miljöproblem, att de är elintensiva osv. Vi vet att de gör ett bra jobb och rationaliserar, men det blir allt färre arbetstillfällen på grund av dessa rationaliseringar. Teli utgör alltså ett mycket fint komplement till den verksamhet som finns i Sundsvall. Teli har inga problem med vare sig energiberoende eller miljöstörningar, och därför är vi så måna om att de här kvinnorna skall få ha sina jobb kvar. Därför tycker vi också att regeringen måste göra en insats. Därtill skall man lägga den lilla fabriken i Timrå, som sysselsätter ungefär 100 personer. De behöver den stora fabriken i Sundsvall för att ha en gedigen verksamhet. Då skall man inte slå ut den stora enheten och lämna en liten verksamhet, som kan läggas ned precis vilken kafferast som helst! I Västernorrland måste vi satsa på framtiden. Vi behöver industrihögskolan, vi behöver bättre kommunikationer och vi behöver låta människorna tro på framtiden. Och det måste faktiskt regeringen hjälpa till med, Ingela Thalén! År efter år har vi varit missnöjda, lika missnöjda som man är i Gävleborgs län, som har drabbats på precis samma sätt. Jag hoppas att det svar som jag har fått skrevs innan ni på departementet hunnit tänka igenom detta. Om det inte finns tid, Ingela Thalén, att omgående åka upp till Västernorrland — Eva Björne var inne på den saken —, så tänk i alla fall över detta till i februari! Vi väntar så gärna över jul och nyår, om vi bara kan få ett litet bättre och positivare svar. Det får inte vara så, att ansvaret enbart vilar på människorna däruppe. Ansvaret vilar ju faktiskt också på regeringen. Mot den bakgrunden har vi funnit skäl att tala för protokollet här i dag. Vi känner så starkt för framför allt kvinnorna, som kommer att bli arbetslösa.
Herr talman! Jag skulle vilja veta om arbetsmarknadsministern känner ett ansvar ifall Telikoncernen och televerkets styrelse skulle besluta sig för att lägga ned verksamheten i Sundsvall. Vill arbetsmarknadsministern då tillgodose de önskemål som de anställda däruppe har? Det handlar om villkor som man kan diskutera under en följd av år. Man undrar hur det förhåller sig när det gäller möjligheterna att överta fabriken och att betala av på denna. Det gäller också frågan om att få driva verksamheten t.ex. i egen regi. Men det kan också vara fråga om någon annan ägarkonstellation, om nu Telikoncernen inte vill ha kvar fabriken. Kan man således från regeringens sida tänka sig att ställa upp med ett lokaliseringslån t.ex. under ett eller två år?

Ärade kammarledamöter och övriga deltagare i denna ceremoni! Den 10 december för 40 år sedan undertecknades Förenta nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna. Året var 1948 och andra världskriget var slut. Folken och deras parlament och regeringar höll på att bygga upp en ny värld, en värld i fred och frihet för alla människor. Människornas lika och oförytterliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen, heter det i deklarationens inledning. 40-årsdagen av Deklarationen om de mänskliga rättigheterna högtidlighålls på många sätt världen över. I Norge delar stortinget om ett par dagar ut Nobels fredspris till FN:s fredsbevarande operationer. Det är ett pris som går till världsorganisationen i praktisk handling; till FN:s viktiga vardagsarbete, om man så vill. Sveriges riksdag riktar i dag uppmärksamheten på 40-årsdagen genom att göra ämnet mänskliga rättigheter till ett led i vårt vardagliga arbete. Vi skall under det arbetsplenum som börjar om en stund behandla utrikesutskottets betänkande nr 6 om de mänskliga rättigheterna. Av detta betänkande framgår dess värre — tydligt och brutalt — att respekten för mänskliga rättigheter saknas på många håll i värden. Krav på frihet och fred och människovärde låter sig inte monopoliseras av någon politisk inriktning. I enighet hyllar vi i dag i Sveriges riksdag FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Man kan kanske tycka att det inte finns så stor anledning att fira en deklaration, som inte betytt mer för länder och regeringar, än vad som blivit fallet. Man kan kanske också säga att det inte skulle behövas någon särskild 3 de mänskliga rättigheternas dag. Alla dagar borde vara dagar av ”yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd”. Nu är det inte så. Världen är inte så god. Över hela världen förföljs människor på grund av politik, religion och hudfärg. Hundratals miljoner människor väntar på rättvisa, frihet och bröd. I många länder saknar barnen varje form av rättigheter och skydd. Det finns gott om oförrätter och försyndelser. Många hålls fängslade i åratal utan rättegång. Människor som är obekväma bara försvinner. Många plågas av tortyr. Människor döms till döden utan att ha fått en chans att försvara sig. Vi skräms och vi känner vanmakt. Vi grips av vrede och sorg. Men, vi får inte förlora modet eller hoppet. Vi måste i stället än starkare arbeta vidare i rättighetsförklaringens anda. Vi måste fortsätta att förstärka folkrätten. Vi måste förmå fler regeringar att ansluta sig till och respektera de konventioner som redan finns. Vi måste ge medborgarna i alla länder kraft att hävda sina grundläggande rättigheter. I detta arbete spelar de politiska partierna, den fria pressen, de kyrkliga samfunden, fackföreningarna, medborgarrättsrörelserna, Amnesty, Greenpeace och många, många fler en stor roll. Utan deras insatser skulle förhållandena vara än värre, och förhoppningarna mindre. Vi hyllar ofta i våra högtidstal dessa folkrörelser som omistliga inslag i en levande demokrati. Deras uppgift är emellertid inte att vara dekorationer i demokratins vackra vävnad, utan först och främst att värna den enskilda människan mot makten, mot översitteri och maktfullkomlighet. I detta sammanhang bör vi också tänka på alla de enskilda människor, som utan direkt stöd av någon organisation för en modig och ofta farlig kamp för mänskliga rättigheter. Det finns många exempel världen över på enskilda människor som har gjort storartade insatser både i det tysta och utåt för att väcka omvärldens uppmärksamhet på grava brott mot de mänskliga rättigheterna. Detta visar oss en sak, att om kampen skall bli framgångsrik, fordras insatser av eldsjälar och entusiaster, som orädda vågar gå till attack mot våld, förtryck och övergrepp. Denna dag må vi minnas dem som offrat sina liv i kampen för rätt och mänsklig värdighet. De har visat att människovärdet är ett hopp, som inte låter sig kuvas, som inte kan nonchaleras. Det är en utmaning, som inte kan besvaras med välvilliga ord. Jag vill hoppas, ärade kammarledamöter, att det betänkande som vi nu skall behandla inte blir ett ärende bland många andra, utan att det stämmer oss alla till eftertanke. Rättighetsförklaringen finns på era bord. Men låt den inte bara bli ord på papper. Hjälp till att arbeta för att den förverkligas. Vårt arbete är en viktig del av den motrörelse, som sveper över världen och som kräver mänskliga rättigheter och fullt människovärde för alla människor. Författaren Stig Carlson skriver i sin dikt ”De enkla orden”: ”Ord behöver hjärtan för att kunna leva! Människan behöver frihet för att kunna leva! Utan fred mognar aldrig kornet till bröd. Människan måste äga de tre: Därför måste de ständigt skrivas igen.

Herr talman! För 40 år sedan — den 10 december 1948 — antog Förenta nationernas generalförsamling den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Den 10 december högtidlighålls runt om i världen som de mänskliga rättigheternas dag. När Förenta nationerna bildades år 1945, inskrevs de mänskliga rättigheterna i världsorganisationens stadga. För första gången i historien erkändes att individens rättigheter inte bara är en fråga mellan ett lands medborgare och myndigheter. Det är också en angelägenhet mellan staterna. FN-stadgan ålägger medlemsstaterna att gemensamt och enskilt främja de mänskliga rättigheterna. Det är alltså en skyldighet för FN-medlemmarna att verka för dem. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna vidareutvecklar FN-stadgan. Den slår fast att dessa rättigheter gäller den enskilde ensam eller tillsammans med andra. Den tillerkänner alla människor rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Den förbjuder tortyr och omänsklig och förnedrande behandling av människor. Den säger att alla har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet och rätt att bilda och tillhöra fackföreningar. Den proklamerar allas rätt till en levnadsstandard som är tillräcklig för hälsa och välbefinnande. Jag nöjer mig med de här exemplen. Som vi alla vet, omfattar deklarationen många fler rättigheter. Det var en stor uppgift världssamfundet tog på sig, när FN-stadgan skrevs och när den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs. I dag — 40 år efter deklarationens antagande — konstaterar Amnesty International i sin årsrapport för 1988 att män, kvinnor — och barn — torteras i minst en tredjedel av världens länder. I minst hälften av världens stater fängslas människor för att de uttalar sin mening — ofta utan rättegångar värda namnet. I många länder kidnappas och mördas medborgare på myndigheternas order. IT över 120 stater finns dödsstraffet ännu kvar — och i mer än en tredjedel av dem avrättas människor varje år. Det är en mörk bild som Amnesty International tecknar. Ändå har de demokratiska frioch rättigheterna under senare år gjort framsteg på många håll i världen. I Latinamerika t.ex. har en rad militärdiktaturer fallit, och en utveckling i demokratisk riktning har inletts. Detta inger hopp. Framstegen kommer att fortsätta — det är jag övertygad om. Förvisso måste vi räkna med bakslag — men i längden kan inte ens diktaturens våld kuva folkens frihetslängtan. Men det är inte bara diktaturregimerna med sin hemliga polis och sin krigsmakt, vänd mot de egna medborgarna, som förtrampar de mänskliga rättigheterna. Förtrycket har också ett annat ansikte: nödens, den sociala misärens och den mänskliga förnedringens ansikte. Vi har sett skakande bevis på hur barn — pojkar likaväl som flickor — i Fjärran Östern tvingas prostituera sig för att kunna äta sig mätta. I latinamerikanska storstäder utlämnas hundratusentals barn till ett liv på gatan. I Afrika har vi mött den slocknande blicken hos utmärglade mödrar och små barn med uppsvällda magar på flykt från sina hem, dit hjälp inte nått eller hindrats från att komma fram. Också deras mänskliga rättigheter måste respekteras. Herr talman! Att värna om de mänskliga rättigheterna är en huvuduppgift för svensk utrikespolitik. Om det råder enighet mellan riksdagens partier. I den uppgiften har riksdagen och regeringen stöd från ett samlat svenskt folk. Bakom värnet om de mänskliga rättigheterna ligger inte bara humanitära motiv. Där finns också kravet på respekt för folkrätten, dvs. att staterna verkligen uppfyller de förpliktelser som de har åtagit sig. Systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna kan leda till internationella konflikter. Därför är värnet om de mänskliga rättigheterna också ett led i vår strävan att skapa en värld i fred. Arbetet för att slå vakt om de mänskliga rättigheterna bedriver vi i Förenta nationerna, i Europarådet och i den europeiska säkerhetsoch samarbetskonferensen, ESK. Det intar en viktig plats i våra bilaterala förbindelser med andra länder, inkl. vårt biståndssamarbete. Under de kommande tre åren får vi särskilda möjligheter att fullfölja denna politik. Sverige blir då återigen medlem av FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Som utrikesministern förra året utlovade i riksdagen har vi inför denna uppgift inom utrikesdepartementet gjort en genomlysning av arbetet för att stärka de mänskliga rättigheterna. FN-stadgan ålägger medlemsstaterna att tillsammans och var för sig främja de mänskliga rättigheterna. Att påtala kränkningar i ett medlemsland kan därför inte folkrättsligt anses vara en inblandning i det landets inre angelägenheter, något som är oförenligt med FN-stadgan. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är inte på samma sätt som FN-stadgan folkrättsligt förpliktande. Men i den utsträckning som dess regler har blivit sedvanerätt har de också blivit en del av folkrätten. Det är vår uppfattning att åtminstone stora delar av deklarationen skall betraktas som sedvanerätt. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna har varit och är alltjämt grunden för och inspirationen till ett omfattande normskapande arbete inom och utanför FN. Inom FN har det antagits en rad konventioner, som är juridiskt bindande för dem som anslutit sig. Efterlevnaden av konventionerna övervakas av särskilda kommittéer. Av största vikt är att staterna erkänner rätten för enskilda att klaga inför de kommittéer, där det är möjligt. FN:s normskapande arbete har i allt väsentligt slutförts. Förvisso återstår viktiga uppgifter — t.ex. den konvention om barnets rättigheter som Sverige nu är med om att utarbeta. Det finns heller inget internationellt förbud mot dödsstraff. Men den mest centrala uppgiften är ändå i dag att se till att det internationella regelverk som finns verkligen tillämpas. Sveriges agerande måste utgå från folkrätten och grundas på humanitära överväganden. Trovärdighet och opartiskhet måste utmärka vårt arbete. Det är inte ett lands politiska eller ekonomiska system i sig — vad vi än anser om det — som skall fälla utslaget. Avgörande är karaktären på kränkningarna av de mänskliga rättigheterna, t.ex. om brotten är utslag av en systematisk politik. Kränkningarna kan också utgöra tecken på en försämring av de mänskliga rättigheterna i landet. När brotten riktas mot en bestämd del av befolkningen, är det ett särskilt skäl för oss att handla. I Sydafrika kränks de mänskliga rättigheterna systematiskt för en stor majoritet av befolkningen. Detta är en del av landets lagstadgade politiska system. Därför betraktar vi kränkningarna som sällsport avskyvärda. Därför har vi också på olika sätt under lång tid med särskild kraft verkat för att apartheidsystemet skall avskaffas. Sverige kan agera för de mänskliga rättigheterna och mot kränkningar av dem på olika sätt. Vi gör det i olika internationella fora, som inom FN och ESK. Vi gör det i våra bilaterala förbindelser med andra länder. När det gäller enskilda människor är det t.ex. ofta genom s.k. tyst diplomati som vi har de största utsikterna att nå framgång. Vi gör det genom att bistå förtryckets offer. Vi gör det också genom uttalanden här hemma. Hur vi väljer att handla måste avgöras från fall till fall. Vi väljer den metod som vi bedömer skall ge störst effekt i det specifika fallet. En viktig uppgift för Sverige — när vi nu går in i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna — blir att verka för att ytterligare länder, där allvarliga kränkningar förekommer, tas upp till behandling. Ett huvudproblem i kommissionens arbete har nämligen varit urvalet av stater som blir föremål för granskning. Många länder skyddas av allierade och vänner från behandling i kommissionen. Ett exempel på det är Kambodja under Pol Pot-regimen. Det är svårt att gradera mänskligt lidande. Ändå menar jag att Pol Pot-regimens övergrepp mot den egna befolkningen under åren 1975-1978 utgör ett av de grövsta brotten mot de mänskliga rättigheterna i vårt århundrade. De brotten granskades inte av FN-kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Inte heller Idi Amin-regimens framfart i Uganda blev föremål för behandling. Det finns flera exempel. Det är djupt tragiskt att världssamfundet inte här har förmått leva upp till de krav som det har ställt på sig självt. Sverige skall som medlem i kommissionen slå vakt om de internationella normerna för mänskliga rättigheter. Vi skall arbeta för att stärka systemet för granskning av hur normerna respekteras. Vi skall slå vakt om proceduren för behandling av sådana klagomål från enskilda individer eller organisationer som tyder på att allvarliga och systematiska kränkningar förekommer. Vi skall sträva efter att stärka den offentliga granskningsverksamhet som har vuxit fram i form av rapportörer och arbetsgrupper för särskilda länder eller speciellt allvarliga kränkningar som tortyr, summariska avrättningar och tvångsförsvinnanden. Vi kommer att arbeta för att konventionen om barnets rättigheter färdigställs och så snart som möjligt antas. Vi kommer att verka för att ett frivilligt protokoll om dödsstraffets avskaffande skall godkännas av kommissionen och därefter av generalförsamlingen. Vi kommer att arbeta för att stärka skyddet för dem som med risk för sin egen säkerhet engagerar sig i kampen för de mänskliga rättigheterna. Herr talman! I redogörelsen för Sveriges hållning internationellt vad gäller de mänskliga rättigheterna vill jag ytterligare lyfta fram biståndspolitiken. Inom biståndet får Sveriges hållning i dessa frågor ett konkret uttryck, och normativa insatser kompletteras av praktiska. De riktlinjer som vägleder biståndet ger utrymme för ett konkret och målinriktat arbete för demokrati och mänskliga rättigheter. Mot bakgrund av demokratimålets betydelse i det svenska biståndet har frågor rörande mänskliga rättigheter kommit att bli en allt viktigare del både i den fortgående dialogen med samarbetsländerna och genom direkta biståndsinsatser. Kränkning av mänskliga rättigheter präglar vardagen i många u-länder. På detta finns ingen enkel lösning. Här krävs insatser i ett brett perspektiv för att bekämpa förtryck, underutveckling och fattigdom. Utveckling, demokratisering och värn av mänskliga rättigheter går hand i hand. Den kontinuerliga diskussion med mottagarländerna som förs i samband med biståndsförhandlingar ger goda tillfällen att dels redovisa Sveriges syn på mänskliga rättigheter, dels påtala eventuella kränkningar. De som företräder Sverige i dessa sammanhang har alltid enligt instruktion uppdrag att ta upp dessa frågor. Den anslagsform som har särskild bäring på mänskliga rättigheter är det humanitära bistånd som lämnas till Latinamerika och södra Afrika. Det uppgår innevarande budgetår till sammanlagt 530 milj.kr. och har till syfte att stödja individer och befolkningsgrupper, som dagligen får kämpa för mänskliga rättigheter som borde vara självklara. Utöver det direkta materiella stödet innefattar detta bistånd värden som inte främst kan mätas i pengar. Internationellt stöd och uppmärksamhet bidrar varje dag till att öka tron på demokrati och mänskliga rättigheter hos dem som arbetar för dessa värden, t.ex. i en omgivning av apartheid eller andra former av politiskt förtryck. För den enskilde politiske fången kan ett bidrag — utöver den rent fysiska överlevnaden — innebära vetskapen om att inte vara glömd, något som erfarenhetsmässigt är det allra viktigaste i en sådan situation. Förutom stöd till politiska fångar och deras familjer lämnas inom det humanitära biståndet ett omfattande stöd till organisationer som verkar för de mänskliga rättigheterna. Ur anslaget med särskilda medel för demokrati och mänskliga rättigheter erhåller ytterligare ett stort antal internationella och regionala organisationer bidrag. Ett exempel är Internationella juristkommissionen, som dels genomför ett brett program för att främja mänskliga rättigheter för landsbygdens fattiga i åtskilliga u-länder, dels särskilt verkar för juristers oberoende. Inom anslaget ryms även stöd till verksamhet för barns rättigheter genom Childhope, stöd till Minority Rights Group, International Alert, Index on Censorship m.fl. Stöd till rättsväsendet för att förstärka rättssäkerheten, höja utbildningsnivån för jurister etc. diskuterar vi för närvarande i några programländer. I sammanhanget kan noteras som positivt att svenska jurister nu engagerat sig aktivt för insatser på området mänskliga rättigheter i ett flertal utvecklingsländer. På det multilaterala området avser insatserna särskilt skyddet av flyktingar genom stöd till FN:s flyktingkommissarie och FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar. Sverige har alltid lämnat stora bidrag till FN:s flyktingverksamhet. Jag kommer att föreslå en kraftig ökning av dessa anslag för kommande budgetår. FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna har i över 30 år — genom centret för mänskliga rättigheter i Gendve — arbetat med rådgivande verksamhet inom detta område. Under senare år har verksamheten i högre grad inriktats på praktiskt bistånd. Ett första svenskt bidrag på 2 milj.kr. har lämnats, och ytterligare bistånd kan komma att bli aktuellt. Det svenska biståndet innefattar i stor utsträckning insatser för att främja och stödja verksamhet, som i handling bidrar till att förbättra läget för de mänskliga rättigheterna i utvecklingsländerna. Regeringen avser att fortsätta detta aktiva arbete för demokrati och mänskliga rättigheter inom ramen för det svenska biståndet. Herr talman! Att kämpa för de mänskliga rättigheterna kan te sig som ett sisyfosarbete, såsom talmannen sade nyss. Varje dag påminns vi om hur enskilda människors rättigheter runt om i världen kränks, hur de torteras och dödas för sina åsikters skull eller därför att de tillhör en viss folkgrupp. Miljoner människor tvingas leva under villkor som omöjliggör mänsklig värdighet. Ändå finns det en grund för att se framtiden an med viss tillförsikt. Under de 40 år som har gått sedan FN antog den allmänna förklaringen har det blivit alltmera accepterat att värnet om de mänskliga rättigheterna är en angelägenhet för alla folk och alla stater. Det återstår oerhört mycket att göra innan vi verkligen kan säga att arbetet för de mänskliga rättigheterna har burit frukt. Vi måste fortsätta våra ansträngningar! Det gäller oss som nation — i vårt arbete i Förenta nationerna, i kommissionen för de mänskliga rättigheterna, i biståndsverksamheten och i andra sammanhang. Det gäller också oss som individer — inte minst i det mycket viktiga arbete som många frivilliga lägger ned i organisationer som Amnesty International, Rädda barnen, Röda korset och Svenska FN förbundet.

Herr talman! Mänskliga rättigheter och ett demokratiskt styrelseskick är varandras förutsättningar. Att utöva sina mänskliga rättigheter är en naturlig del i demokratins verksamhet och utveckling. Varje form av förtryck är ett brott mot mänskliga rättigheter, och det är samtidigt ett brott mot grunderna för hur demokratin skall fungera. Demokratin ger oss ett mönster för mänsklig samlevnad, en möjlighet till givande och tagande, en form för beslut och rättsskipning där ingen kan dömas ohörd. Respekten för varje människas värde, åsikter och rättigheter oavsett kön, ålder, ras, etnisk och religiös tillhörighet får sin fasta grund i ett demokratiskt styrelseskick och i rättssamhället. Även om de många förfärande övergrepp som äger rum i vår värld och som tidigare talare redan vittnat om, har olika orsaker, så utövas förtrycket framför allt i odemokratiska samhällen, där regimer inte tål opposition och där förtrycket är ett medel för härskarna att behålla greppet om makten. Respekten för demokrati och mänskliga rättigheter måste ständigt hävdas och försvaras. Det är ett konstaterande som säkert har sin givna giltighet i denna kammare även när FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 80 eller 100 år. Förhoppningsvis sker det då mot en ljusare bakgrund, genom att den medvind för demokratin som i dag är så påtaglig runt om på vår jord får ett fäste och ger oss en friare och fredligare värld. Eftersom förtryck hänger så intimt samman med det rådande politiska och ekonomiska systemet, så blir kritik mot kända övergrepp ofta känslig. Den drabbar — och det med rätta — den sittande regimen. Sverige vill att kampen för demokrati och för mänskliga frioch rättigheter skall vara ett viktigt led i vår utrikespolitik. Desto viktigare är det för oss att driva denna politik med fasthet och konsekvens. Det gäller att mäta med samma mått när övergreppen sker i fjärran länder och när de sker nära våra egna kuster. Det gäller att tala med samma inlevelse och samma medkänsla om människors rätt till frihet och trygghet i öst och väst, i nord och syd. Så sker inte alltid. Regeringen kan inte vara omedveten om den kritiken. Det är allvarligt när trovärdigheten i den svenska utrikespolitiken undergrävs av att vi håller ett tonläge vad gäller fjärran länder och ett annat när det gäller förhållanden i vår närhet. Herr talman! Internationella konventioner och internationell opinionsbildning för arbetet för de mänskliga frioch rättigheterna framåt. Det är ett stort framsteg för det internationella samfundet att det inte längre anses som en otillåten inblandning i ett annat lands inre angelägenheter att kritisera övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Inte minst ESK-processen har här bidragit till en ny syn. Detta borde ge ökad tyngd och styrka också åt FN:s arbete. Medan konventionsbildningen inom FN:s ram gjort stora framsteg — det senaste exemplet är arbetet på barnkonventionen — finns fortfarande stora brister vad gäller uppföljningen av hur besluten följs. Vi blir ofta påminda om detta när vi i utrikesutskottet behandlar motioner med krav på att Sverige i FN skall ta upp förhållanden som rör ett enskilt land. Vi får då höra från sakkunniga personer att det inte går, att den och den ländergrupperingen motsätter sig det osv. Min förhoppning är nu att Sverige, när man efter årsskiftet tar plats i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna, uppträder på ett bestämdare och mer initiativrikt sätt i dessa frågor. Världen förändras. Just nu blåser demokratins vindar över de flesta kontinenter. Ett flertal av de regionala konflikterna ser ut att gå mot sin lösning. Tidpunkten borde vara lämplig för att också inom FN:s ram medverka till att bryta upp gamla låsningar och söka nya lösningar för en förbättrad uppföljning och efterlevnad av FN-stadgan. Jag hoppas att Sverige tar till vara dessa möjligheter. Att insikten om uppföljningens betydelse också i FN-sammanhang ökar visar arbetet på barnkonventionen. Denna konvention skall kopplas till ett system för uppföljning och bistånd på ett konstruktivt sätt. Moderata samlingspartiet har i riksdagen krävt att den svenska regeringen i FN tar upp situationen i Etiopien. Medan många av de regionala krigen tycks gå mot en lösning fortsätter tragedin på Afrikas Horn. Det är en besvikelse för oss att den svenska regeringen ser så små möjligheter att göra något konstruktivt för Etiopiens och Eritreas befolkning. Eftersom biståndsministern i dag har ersatt utrikesministern kan jag kanske få ett konkret besked om vad den svenska regeringen gör för att söka bidra till en konfliktlösning på Afrikas Horn. Frågan är berättigad också mot bakgrund av den uppmärksamhet som Mellanöstern nu röner i svensk diplomati. Häromveckan förde vi en debatt i riksdagen om övergreppen mot de mänskliga rättigheterna i Rumänien. Den hotande utrotningen av Rumäniens gamla bondekultur med det mänskliga lidande detta medför blir något av ett testfall för FN-systemets förmåga att agera och reagera. Det är min bestämda förhoppning att Sverige blir en av de nationer som tar upp situationen i Rumänien inför FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Sveriges uppgift är inte bara att kritisera och reagera. Lika viktigt är att genom vår utrikespolitik stärka och utveckla respekten för de mänskliga rättigheterna. Detta kan ske både bilateralt och inom FN-systemets ram. Stödet för mänskliga rättigheter borde vara särskilt tydligt i vår biståndspolitik. Att främja en demokratisk utveckling är ett av de fem målen för vårt biståndssamarbete. Herr talman! Trots vad statsrådet nyss har redogjort för — jag uppskattar detta — vill jag ändå såsom min uppfattning framföra att den svenska biståndspolitiken i sin tidigare och nuvarande utformning inte tillräckligt uppmärksammar och främjar demokratimålet. Tvärtom har den svenska regeringen varit alldeles påtagligt tyst när det gällt övergrepp mot mänskliga rättigheter i våra samarbetsländer. Svenskt bistånd till dessa länder har inte lett till större krav utan i stället till större tystnad. Det finns i det förgångna många exempel på detta. Det är möjligt att utforma den svenska biståndspolitiken så att den stöder en utveckling i demokratisk riktning. Det är möjligt att stödja utvecklingen av ett rättssamhälle, en fri press samt fackoch folkrörelser. Sverige borde ha utomordentligt goda förutsättningar att agera till stöd för en sådan utveckling. Sverige bör öka den del av biståndsinsatserna som kanaliseras via de enskilda organisationerna. Dessa organisationer har ofta möjligheter att genom egna kontakter nå fram där myndigheter och byråkrati annars försenar eller försvårar en effektiv biståndsinsats. De enskilda organisationernas arbete bygger på ett personligt engagemang som vi vill ta till vara och utveckla. Dessa insatser är värda all respekt, vår oreserverade uppmuntran och vårt stöd. Herr talman! Med stöd av grupper, enskilda människor samt enskilda organisationer, svenska som internationella, bör Sverige verka för en utveckling som leder till den pluralism som är kännetecknande för en levande demokrati, för människovärdet och för ett ökat välstånd. Jag vill gärna, herr talman, instämma i den hyllning som talmannen och biståndsministern redan har riktat till de många enskilda människor, grupper och organisationer som med fara för livet kämpar för de mänskliga frioch rättigheterna ute i världen. Med detta yrkar jag bifall till utrikesutskottets hemställan.